Fru talman! För att det inte skall bli något missförstånd vill jag säga följande. Biobränsle är skattebefriat. Det är alltså inte särskilt skattebelagt att använda det. Från skattesynpunkt skall man inte använda särskilda skatter för att styra användningen så konkret och detaljerat, för då hamnar vi i ett skattesystem som leder till ett moras. Detta får tillväxthämmande effekter i hela samhället.

Fru talman! Eftersom Patrik Norinder i denna fråga riktade sig till Ulrica Messing vill jag understryka att frågestunderna inte är till för att fråga regeringsledamöter om vad de möjligen hittade på som riksdagsledamöter. Den text som Patrik Norinder läste upp är en text i en motion som Ulrica Messing under sin tid som riksdagsledamot skrev under. Här är det faktiskt skatteministerns område det gäller, och han har svarat på frågan. Som riksdagsledamot - det vet jag efter 30 år i riksdagen och det gäller oss allihop - skriver man av olika anledningar ibland under motioner. Det här är en anledning.
Fru talman! Vad det här gäller är faktiskt ett uttalande av Ulrica Messing. Jag talar alltså inte om en motion, utan Ulrica Messing har gjort uttalandet i fråga i sin egenskap av statsråd; detta som ett litet förtydligande. Självklart ställer jag mig bakom att vi inte skall ha några skatter på det här området men vi måste hitta en lösning i frågan om hur vi kan klara arbetstillfällena. Det är anledningen till att jag ställde min fråga till 200 arbetstillfällen om det inte går att få en lösning i detta avseende. Det finns olika alternativ men regeringen har blockerat frågan. Vi kommer inte längre. Thomas Östros vägrar att diskutera frågan vidare men vi måste alltså hitta en lösning för att klara arbetstillfällena.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Laila Freivalds. Allt färre brott utreds och klaras upp. Allmänhetens förtroende för polisen minskar. Polisen själv har nu gjort en utredning om det. Ett av skälen till detta är att allmänheten har väldigt svårt att nå fram till polisen för att t.ex. anmäla brott. För att visa på problemet skall jag helt kort ta två exempel på vad som har hänt i Skåne sedan det blev en ny polisorganisation. I det ena fallet var det en affärsman som lyckades övermanna en tjuv. Han lyckades låsa in tjuven. Sedan gällde det ju bara att få kontakt med polisen som skulle komma och hämta tjuven. Först gick det inte att komma fram till växeln. När man kom fram till växeln blev man vidarekopplad. Det dröjde så lång tid för polisen att inredningen hann förstöras och tjuven måste släppas. I det andra fallet var det en person som såg att ett inbrott skedde. Den här personen rusade till en telefonkiosk för att ringa men kopplades bara vidare för att till slut inte få något svar. I sådana här fall känner man att det är fel på organisationen över huvud taget. Är Laila Freivalds beredd att omedelbart ta initiativ för att förbättra polisens organisation och verksamhet?
Fru talman! Situationen är helt oacceptabel men jag är inte säker på att man omedelbart kan hamna i slutsatsen att det är fel på organisationen. Däremot förefaller det att vara fel på växeln. Vad som görs i det stora reformarbete som polisen är mitt uppe i och som handlar om organisatoriska förändringar, om förändringar av arbetsmetoder och om förändringar av fördelningen av arbete mellan olika kategorier inom polismyndigheten, är att man säkerställer att den kompetensutveckling genomförs som behövs för detta. Det handlar om att få pengar för att kunna göra investeringar i den teknik som är nödvändig. Det är dock ingen tvekan om att polisen ligger litet efter i att utnyttja modern teknik, även i och för sig ganska traditionell teknik, och att se till att den fungerar på ett bra sätt. Det finns, tyvärr, många fler exempel av det slag som Ingbritt Irhammar kommer med och som visar att det på en hel del håll i landet inte fungerar bra. Samtidigt kan jag säga att det här är problem som polisen faktiskt mycket intensivt arbetar med. Från regeringens sida har vi gett närmare anvisningar om hur vi vill att arbetet snabbare skall föras framåt. Vi har sett till att man får nya pengar för att kunna göra de investeringar som behövs. Vi har också krävt en detaljerad återrapportering om hur arbetet förflyter; detta för att kunna bedöma om ytterligare något kan göras från statsmakternas sida. Det dagliga konkreta arbetet med att få polisen att fungera väl ligger ute på polismyndigheterna. Jag vet att man tar detta på största allvar.
Fru talman! Först vill jag säga att Laila Freivalds och jag är fullständigt överens om att det är oacceptabelt att det kan se ut på detta sätt. Som väl är förhåller det sig inte alltid på det sättet. Jag menar ändå att detta är en organisationsfråga som hänger ihop med de stora nya polismyndigheterna. När man ser på bemanningen av växeln är det ju en organisationsfråga. Det är bra att regeringen följer upp detta. Jag upplever att detta måste följas noggrant från regeringen. Detta handlar om politikernas ansvar. Jag tycker därför att detta krävs.
Fru talman! Jag håller fullkomligt med om att detta måste följas med stor noggrannhet, både från regeringens sida och från riksdagens sida. Det organ som vi kan använda oss av för att verkligen utföra en noggrann uppföljning av det hela är ju Rikspolisstyrelsen. Det är dit som vi har lämnat instruktionerna. Rikspolisstyrelsen har säkerställt att den har resurser och en egen organisation som gör det möjligt att göra både de besiktningar som behövs av hur det fungerar men också att vara det stödjande organet för att få detta reformarbete att gå framåt med litet större hastighet, så att man kommer över de övergångsproblem som varje nyordning och varje myndighet leder till. Jag har precis samma brist på tålamod som vem som helst när det gäller att man inte kommer fram till ett bra resultat. Men samtidigt tycker jag att vi skall ha respekt för att det är ett stort, svårt och för framtiden viktigt arbete som polisen nu gör och att vi skall visa litet tålamod, men naturligtvis inte på något sätt eftersätta våra krav.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Ulrica Messing. Det är väl känt att många människor i dag arbetar övertid. Väldigt många människor som har ett arbete arbetar oerhört mycket. Det kan vara lämpligt under kortare tid med en viss övertid. Men i förlängningen ger det arbetsskador. Människor sliter ut sig. Det är ett samhälle som vi inte vill ha. Vi har ju jobbat väldigt hårt för att vi skall få en bättre arbetsmiljö, så att människor skall hålla sig friska under lång tid av sitt yrkesverksamma liv. Det pågår en omfattande diskussion ute i samhället om vi inte på något sätt skulle kunna åtgärda övertidsuttaget.
Fru talman! Jag får tacka för att jag får en fråga som har med mitt ansvarsområde att göra. Precis som Sonja Fransson säger finns det ett stort övertidsuttag i vårt samhälle. Jag tycker att det är viktigt att man får ned det. Framför allt är det olyckligt att så mycket av övertiden är planerad. Men som kammaren vet tycker jag också att arbetstiderna bör förkortas men att ansvaret för det bör ligga på arbetsmarknadens parter. Nu ser jag i den pågående avtalsrörelsen att just arbetstidsfrågan är en känslig fråga.

Fru talman! Om statsrådet nu inte tänker lägga fram något förslag till riksdagen undrar jag om det finns någon annan möjlighet att påverka debatten för att minska övertidsuttaget.
Fru talman! Jag kan redan se hur politiken har påverkat parterna i avtalsrörelsen. Vi har haft en bred debatt i samhället om både övertidsuttag, och hur det påverkar möjligheterna att få ned arbetslösheten och hur också den stora övertiden också påverkar just arbetsmiljö och folkhälsa, och om hur snett fördelade arbetstiderna är i dag mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Vid de träffar som jag har med arbetsmarknadens parter märker jag att den politiska debatten har gett gehör. Vi kunde också se det konkret i det avtal som Pappers träffade med Almega, där man fick igenom en arbetstidsförkortning. Då kan vi tycka att den var för liten och att det går för långsamt. Men jag ser det ändå som mycket positivt eftersom man gjorde ett ideologiskt avbräck från den inställning som man hårt har hållit fast tidigare och då man har hävdat att arbetstidsfrågan inte var något som man ville diskutera i avtalsrörelsen. Men nu har man gjort det och också enats om en arbetstidsförkortning. Jag har därför för avsikt att vid mina kontakter med arbetsmarknadens parter fortsätta att lyfta fram detta som en politisk fråga och som en viktig fråga.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till utrikesminister Lena Hjelm-Wallén. Den gäller det unga svenska paret, Paulina och Daniel Brolin som kidnappades för ca 14 dagar sedan. Alla tycker förstås att det är en mycket svår och bekymmersam situation. Det som jag undrar i sammanhanget är om det har vunnits någon klarhet i om paret befinner sig i Dagestan eller i Tjetjenien. Sedan har jag även funderat litet grand över om det är klokt att man från svensk sida, även från utrikesministern, uttalar att Ryssland inte kan göra så mycket åt detta och att det är svårt för Ryssland att påverka något i Dagestan eller i Tjetjenien. Ambassadören har också sagt att paret aldrig borde ha åkt dit. Detta kan ju ge vissa ursäkter till Ryssland när det gäller att göra alla ansträngningar i fallet.
Fru talman! Det är naturligtvis en mycket tragisk och beklaglig situation när ett ungt par på detta sätt hålls kidnappade. Vi vet inte särskilt mycket om deras situation. Vi fick den 14 januari en kontakt via myndigheterna i Dagestan dit någon hade ringt och hälsat att paret var i livet och vid god hälsa. Det är den enda kontakten som har varit, och det är det enda vi vet. Det är vanligt att kidnappningar i Dagestan leder till att man tar sig över till Tjetjenien, förmodligen därför att de ryska myndigheterna där har ännu mindre möjligheter att agera. Det är något som vi måste känna till. Det gör alla andra, och det är lika bra att vi som svenskar också känner till att så är fallet. Jag har ändå velat ta upp detta med den ryske utrikesministern, eftersom det kan finnas trådar som han kan dra i. Jag har också behandlat frågan med den vice försvarsministern i Polen, eftersom det finns polska medborgare som befinner sig i en likartad situation. Vi försöker alltså att på olika sätt skaffa information och möjlighet till samarbete för att komma till rätta med denna situation. Jag tycker inte att man nu behöver strö salt i såren i fråga om att paret fanns i området över huvud taget. Låt oss ta den diskussionen senare. Det är uppenbart för var och en att detta är ett farligt område.
Fru talman! Det var bra att jag fick höra av utrikesministern att man inte behöver uttala sådana saker nu när situationen är akut. Även om det kanske inte är så klokt att befinna sig i vissa områden är ju situationen som den är. Jag undrar om man i en sådan här situation inte också måste tänka sig att man skall befinna sig på plats? Räcker det att vara i Moskva i detta fall, eller måste folk sändas antingen till Dagestan, där det i alla fall skedde, eller kanske vidare till Tjetjenien? Jag tror att svenska folket, och inte minst de anhöriga, förväntar sig att man agerar från svensk sida, även om det är väldigt svårt.
Fru talman! Vi har naturligtvis en organisation för detta på UD i Stockholm. Vi har en nära kontakt med framför allt pingstkyrkan i Västerås, som paret Brolin tillhör och på vars uppdrag de åkte till detta område. Sedan är det ambassaden i Moskva som tar ett mycket tungt ansvar. Ambassaden hade ju som bekant också en kidnappningsaffär strax före jul, så man är där mycket belastad med dessa frågor. Men man har där tagit detta på stort allvar och gör stora och förtjänstfulla insatser. Vi är också beredda att skicka en diplomat till Dagestan, om det kan vara till någon nytta. Men man måste först bedöma nyttan innan man sänder någon, eftersom det är farligt för alla utlänningar att vistas i detta område.
Fru talman! Min fråga riktar sig till Thomas I Finansdepartementet följer man kontinuerligt de offentliga finansernas utveckling. Man har en budgetavdelning, en ekonomisk avdelning och återkommande redovisningar för ministrarna hur budgeten utvecklas. Det har gått en ganska lång tid sedan september när finansplanen lades fram. Det har blivit sämre därför att Asienkrisen har sänkt räntorna - det är i och för sig positivt. BNP-prognoserna har justerats ned, växelkurserna har försvagats och nya utgifter har tillkommit. Jag vore väldigt tacksam, Thomas Östros, om jag kunde få en redovisning för läget, saldot för de offentliga finanserna i de senaste redovisningar som ni har fått.
Fru talman! Självklart följer Finansdepartementet väldigt noga det som sker. Utvecklingen i östra Asien har tagit en mer oroande vändning efterhand än vad man först kunde bedöma. Alla länder som har den möjligheten följer detta väldigt noga och naturligtvis analyserar vad det kan innebära för de offentliga finanserna. Man skall inte överdriva oron till att gälla att det är ett stort hot mot svenska offentliga finanser. Vi har kommit till en situation där vi har en grundläggande stabilitet i våra finanser som gör att vi faktiskt kan hantera den här typen av oväntade situationer i vår omvärld. Ett land som Sverige med en väldigt öppen ekonomi måste alltid följa och vara berett att agera när saker och ting händer i vår omvärld. Vi lägger vår bedömning om budgetprognoserna i samband med vårpropositionen.
Fru talman! Det är inte svårt att göra marginalkalkyler på detta. Jag har själv gjort sådana. De visar att det överskott som hade funnits i planerna 1998 nu är borta med de siffror som gäller i dag utan någon framtida försämring. För 1999 har det budgetöverskott som planerats bytts mot ett litet underskott. Det är inte för mycket begärt att regeringen när det är så långa perioder mellan budgetarna redovisar och återkommer med något slags uppfattning om hur de offentliga finanserna utvecklas, inte minst mot bakgrund av att statsministern tycks ha drabbats av något slags budgetinkontinens. Han droppar en miljard här och en miljard där. Han droppade 3 miljarder i ett TV-program före jul, några miljarder utanför kammaren i går. Kombinationen av en försvagad ekonomisk utveckling och ökade utgifter talar för att vi nu får något slags klarhet i hur budgetsaldot utvecklas.
Fru talman! Carl B Hamilton har ju erfarenheter både som prognosmakare och som en av de ansvariga i Finansdepartementet under den borgerliga regeringsperioden. Jag tror att om han studerar utvecklingen och jämför trovärdigheten i att hålla ett mycket fast grepp om de offentliga finanserna ser han att situationen är väsensskild nu jämfört med hur den var under Carl B Hamiltons period på Finansdepartementet. Vi skulle aldrig någonsin hamna i en situation där vi spelar bort det vi har vunnit under tre års mycket hårt arbete med att sanera de offentliga finanserna, i form av att skära ned utgifter och att höja en del skatter, som gör att vi är på väg att få en av västvärldens starkaste offentliga finanser. Självklart påverkar omvärlden även svensk ekonomi. Vi skall inte dramatisera den utvecklingen i onödan. Man skall inte hoppas på att det nu händer någonting som skulle knäcka svensk konjunktur. Vi följer utvecklingen, den påverkar oss. Än så länge finns det inte något skäl till någon större oro, men det är viktigt att följa det noga. Vill Carl B Hamilton mer noggrant diskutera budgetprognoserna och när de släpps föreslår jag att han ställer en interpellation till Erik Åsbrink.
Fru talman! Jag misstänker att ni får nästan månatliga rapporter från Riksrevisionsverket som följer budgetutfallen. Kan regeringen tänka sig att litet tätare ge oss här i riksdagen en återrapportering av vad ni får från Riksrevionsverket?
Fru talman! När det gäller frågan om rapportering rekommenderar jag en interpellation till finansministern. När det gäller själva sakfrågan, läget för Sveriges offentliga finanser, är vi i en situation, vilket också fallande långräntor i Sverige visar, där vi har ett mycket starkt grepp om de offentliga finanserna. Om omvärlden för ett ögonblick skulle tro att Sverige skulle tappa greppet skulle långräntorna självfallet sticka i väg. Det har vi varit med om förr. Vi har upplevt det ganska brutalt. I det här läget faller långräntorna i Sverige. Vi har mindre räntemarginal till Tyskland än vad vi haft så långt man kan minnas. Förtroendet för de svenska finanserna är mycket stort från omvärldens sida. Det finns inget skäl för riksdagen att ha ett sämre förtroende.
Fru talman! Reklamskatteutredningen presenterade sitt betänkande i april förra året och drog slutsatsen att reklamskatten är både orättvis och konkurrenssnedvridande. Denna uppfattning har statsrådet Östros vid flera tillfällen uttalat att han delar, också under förra året. Nu förväntar man sig att statsrådet skall vara exekutiv och dra slutsatser av sina egna uppfattningar och även föreslå ett avskaffande. När avser statsrådet att lägga fram ett förslag om avskaffande av reklamskatten?
Fru talman! En skatteminister skall alltid vara exekutiv, men budgeten måste ha någonting att säga till om i det sammanhanget. Det finns ingen möjlighet till skattesänkningar som inte är finansierade. Jag har tagit emot utredningen som argumenterar att reklamskatten är det problem med. Utredningen föreslår att den skall avskaffas. Jag instämmer i utredningens analys, att reklamskatten för med sig problem, men jag ser inte nu ett budgetutrymme för att avskaffa den. Vi måste också väga olika åtgärder mot varandra. Det gör vi i budgetarbetet, och det kommer vi även att göra inför vårpropositionen.
Fru talman! Det finns en aspekt till på detta. Enligt det 6 EU-direktivet är det sannolikt på det viset att kommissionen kan komma till slutsatsen att lagstiftningen inte kan vara tillåten. I de andra nordiska länderna avskaffade man den i samband med EU medlemskapet. Då är frågan om man skall vänta för det första på att kommissionen kommer med ett påpekande eller för det andra på att tryckerinäringen flyttar sin produktion utomlands innan man drar slutsatsen, eller om man först i efterhand konstaterar att det här behöver vi göra med hänvisning till hur budgetläget är. Risken är att produktionen flyttar, och då blir budgetläget i alla fall sämre, och så får man dessutom på sig ett påpekande från kommissionen.
Fru talman! Självfallet skall vi föra en dialog med EU-kommissionen i den här frågan precis om i många andra skattefrågor. Att avskaffa reklamskatten kostar uppemot en miljard. Jag vet att Grafs parti är berett att låta vård, omsorg och skola betala detta. Det är inte regeringen beredd att göra. Det finns inte i dag något budgetutrymme för att betala reklamskatten. Jag inser problematiken, men det får vänta till framtida budgetarbete.
Fru talman! En korrigering. Vi har en helt annan finansiering för avskaffande av reklamskatten. Jag hänvisar till de motioner som vi har skrivit som uppenbarligen statsrådet inte tagit del av. En sista fråga: Bedömer statsrådet att det finns ett stridaktigt förhållande mot EU:s regler i det här fallet? Det fick jag ingen kommentar till.
Fru talman! Jag är inte i stånd att bedöma om det står i strid med EU-direktiv. Däremot instämmer jag i att det finns problem med reklamskatten, men det kan inte vara just den frågan vi prioriterar högst av alla när det gäller att använda de resurser som vi äntligen får för att satsa framåt i Sverige.

Fru talman! Jag är skyldig riksdagen ett svar på den frågan. Det har frågats om den övergången tidigare, så det var bra att jag fick den här frågan. Nu har vi kommit så långt beträffande denna symbolfråga i Barentssamarbetet att Finland och Ryssland har träffat ett avtal om att internationell trafik över Salla välkomnas. Det är viktigt för oss svenskar för det är vi som haft svårigheter att passera gränsen där. Det räcker inte bara med ett avtal, utan det måste fysiskt finnas anläggningar, en gränsstation. Vägen måste förbättras fram till övergången. Detta har EU kommissionen avsatt pengar för att klara. Nu handlar det om att få mandatet klart mellan EU och Ryssland. Sedan skall man börja bygga och få det klart. Vi hoppas alla att detta skall bli klart under 1998. Jag kan inte lova det, men det är inriktningen - 1998 eller början av 1999.
Fru talman! Den brittiske finansministern Gordon Brown sade i går i EU-parlamentet att hans regering kommer att göra skatteväxling till en paradfråga under våren. Han pekade mycket riktigt på att skatteväxling är en framkomlig väg för att minska skatten på arbete och för att skapa nya arbetstillfällen. Jag vill fråga skatteministern om den svenska regeringen kommer att göra skatteväxling till en paradfråga under våren och hur man tänker samverka med den brittiska regeringen i EU för att också där göra skatteväxling till en paradfråga.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag verkligen uppskattar Gordon Browns och Storbritanniens engagemang i EU-frågorna, inte minst när det gäller den ekonomiska politiken. Det behövs en vänsterregering från Storbritannien som aktivt driver Beträffande frågan om skatteväxling tror jag att Storbritannien skulle ha en viss nytta av att studera Sverige. Vi är litet grand av föregångare när det gäller att använda skatteväxling konkret och i praktiken. Skattereformen i början av 1990-talet var ett exempel på en mycket stor skatteväxling där energi och miljöskatter höjdes och inkomstskatter sänktes. Även under den här mandatperioden har vi använt skatteväxling. Införandet av avfallsskatt finansierade lättnader för småföretagen. Den typen av diskussion kan vi gott föra i framtiden, både i kammaren och med Storbritannien.
Fru talman! Det som skatteministern beskriver är ju historia. Redan för ett år sedan föreslog Skatteväxlingskommittén bl.a. med socialdemokratisk medverkan - givet allt det som skatteministern nu har beskrivit - att man skyndsamt borde ta flera steg bl.a. genom att tillsätta några nya utredningar och vidta några nya åtgärder, vilket man enligt Skatteväxlingskommittén borde ha gjort redan förra året. Är det inte litet genant om Storbritannien nu börjar komma förbi oss?

Fru talman! Det är ju väldigt bra att Storbritannien har tagit den här typen av initiativ. Det borde var fler europeiska länder som gör det. En av huvudslutsatserna i Skatteväxlingskommitténs utredning - där Lennart Daléus var med - var ju att skatteväxling måste ske också internationellt för att det skall fungera. Ett land som Sverige som ligger väldigt långt framme - titta på OECD-statistiken - när det gäller att använda miljö och energiskatter kan ju inte lämna alla andra länder bakom sig. Då hamnar vår industri i problem. Det finns ingen poäng i att slå ut inhemsk industri som flyttar över gränsen till något land som har lägre ambitioner. Vi skall ligga före, vi skall vara inspiratörer och vi skall hälsa nya inspiratörer välkomna, men vi skall inte helt ensamma driva en politik när det i grund och botten handlar om internationella frågor.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till utrikesministern. Vi har alla i TV sett de fruktansvärda bilderna av de ofattbart grymma och återkommande massakrerna på oskyldiga människor i Algeriet. Det handlar om flagranta brott mot mänskliga rättigheter. Är utrikesministern beredd att ta initiativ i säkerhetsrådet, där Sverige är representerat, till ett beslut om en internationell tribunal för att rannsaka de skyldiga likt den som säkerhetsrådet beslutade om 1995 i anledning av folkmordet i Rwanda 1994?

Fru talman! I Rwanda kom vi för sent, och vi kommer för sent till många ställen i världen där det pågår mer eller mindre folkmordsliknande aktioner. Därför är det så oerhört viktigt att frågan förs upp på säkerhetsrådets dagordning för att vi den här gången skall kunna ligga i fas, så att vi inte kommer för sent den här gången också.
Fru talman! Jag har själv uttalat mig för att det behövs en undersökningskommission. Jag har talat med min algeriska kollega om möjligheten till en internationell undersökningskommission, vilket har avvisats från Algeriet. Då kan man kanske få algeriska myndigheter att själva tillsätta en undersökningskommission som har en bred sammansättning för att den skulle få förtroende i det algeriska samhället. Just nu är det den väg som har visat sig möjlig att gå fram på. Visserligen har den inte varit så särskilt framkomlig, men vägen till säkerhetsrådet är stängd. Där finns det länder som bestämt motsätter sig detta. Det hjälper inte att några länder är av samma mening. Det måste fattas ett beslut som de fem permanenta länderna inte säger nej till.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ylva Från hösten gäller ju nya regler för intagning till gymnasiet. Då måste en elev ha godkänt i svenska, engelska och matematik för att komma in. Vi vet från Kunskapslyftskommittén att ca 20 000 elever varje år lämnar grundskolan utan att ha tillräckliga kunskaper i svenska och framför allt i matematik. Lågt räknat kan det handla om 10 000-20 000 elever som i höst inte kommer att kunna kvalificera sig för intagning i gymnasiet.
Fru talman! Först vill jag säga att jag inte är fullt lika pessimistisk som Inger Davidson är om att det skall vara en så stor andel av en ungdomskull som inte når tillräckliga kunskaper i grundskolan. Men den situation som vi har är tillräckligt allvarlig. Det finns mycket som tyder på att det ändå är en betydande grupp elever som inte når tillräckliga kunskaper i grundskolan. De senaste årens ganska stora nedskärningar i grundskolan har slagit på ett sådant sätt att det framför allt är elever i behov av särskilt stöd och särskilda insatser som har drabbats. Den viktigaste åtgärden är därför den som regeringen redan har vidtagit, att betala ut mer pengar till kommunerna och att ha en sundare ekonomisk utveckling som gör det möjligt för kommunerna att prioritera och satsa extra på de elever som är i behov av särskilt stöd. Det är en riktig princip att grundskolan skall ta ansvaret för att alla barn och ungdomar skall få tillräckliga kunskaper för att de skall klara sig i samhället och att detta ställs som krav för att man skall vara behörig till ett nationellt program. Om man inte, trots särskilda insatser, når de kunskaperna i grundskolan finns det andra åtgärder. Hela gymnasieskolan är inte stängd för dessa ungdomar. Det finns också möjligheter via det individuella programmet. Behörighetskravet gäller de nationella programmen.
Fru talman! Det var inte min pessimism som det handlade om, utan det var siffror som har redovisats av Kunskapslyftskommittén. Tyvärr kommer det nog att röra sig om ganska många ungdomar. Om jag minns rätt fattades beslutet för fyra år sedan - det var i alla fall under den förra regeringsperioden - följdes detta av att man skulle ha ett antal kontrollstationer som förberedelse för de hårdare kraven i gymnasiet. Bl.a. skulle utvecklingsplanerna dokumenteras skriftligt, betyg skulle sättas tidigare, det skulle anordnas nationella prov med jämna mellanrum för att eleverna skulle få en chans att veta var de stod och för att det skulle kunna sättas in åtgärder på ett tidigt stadium så att fler skulle bli godkända. Detta har ju tagits bort av den nya regeringen. Jag undrar då: Vad har man gjort i stället? Kommer dessa ungdomar att kunna utnyttja det tionde året som finns i teorin, men som sällan utnyttjas i praktiken?
Fru talman! Det är inte sant att den nuvarande regeringen har dragit in åtgärder när det gäller uppföljning och kontroll av elevernas kunskaper. Tvärtom är det oerhört viktigt att man noga och kontinuerligt följer elevernas kunskapsutveckling och övriga utveckling i skolan. Skolverkets granskning av hur kommunerna använder sig av de nya instrumenten visar att man i de allra flesta fall har upprättat ett åtgärdsprogram för de elever som hittills inte har uppnått kunskaper för betyget Godkänd. Det är en första viktig förutsättning för att sätta in särskilda insatser för de elever som är i behov av särskilt stöd. En annan viktig förutsättning är att skolorna har ekonomiska förutsättningar att göra mindre undervisningsgrupper eller anställa specialpedagoger för att ge det stöd som ungdomar behöver för att nå upp till de kunskaper som krävs i första hand för att klara sig i samhället och i andra hand för att klara betygskraven och kraven i gymnasieskolan. Så det pågår åtgärder, men jag tror ändå att det finns anledning att följa detta noga och att vi behöver göra ytterligare insatser för de elever som inte har nått tillräckliga kunskaper och har svårt att nå dem. Alla ungdomar har rätt till två år extra i grundskolan, om de så önskar och behöver. Men det är inte alltid den bästa lösningen.
Fru talman! Jag vill också ställa en fråga till skolminister Ylva Johansson. Det gäller lärarförsörjningen. Det kommer nu alltfler rapporter om att bristen på utbildade lärare ökar. Här i Stockholm saknas det i dag ungefär 1 000 lärare. Prognoserna visar att det kommer att saknas uppemot 5 000 lärare om ett par år. Det kommer också rapporter om att föräldrar får gå in i undervisningen. I Solna, Salem och Enköping frågar man om föräldrar, alltifrån billackerare till arbetslösa, vill ta över undervisning. Samtidigt har det via kunskapslyftet försvunnit många lärare från grundskolan och gymnasieskolan.
Fru talman! Låt mig först ge några kommentarer till situationen där vi redan i dag på några områden upplever brist på lärare. Vi kan förutse att det framöver finns en stor risk för betydande brist på lärare. En viktig orsak är att man under några år under 90 talet, när Ulf Melins partikamrater satt i Utbildningsdepartementet, gjorde en felbedömning av en ny lärarutbildning, den s.k. Unckelutbildningen, som inte lyckades rekrytera studerande. Därmed blev det för litet examinationer från lärarutbildningen. Vi märker i dag att det har kommit ut för få examinerade lärare under de senaste åren. Regeringen har vidtagit de viktigaste och största insatserna i och med att vi har påbörjat en kraftig utbyggnad av högskolan. Den kraftiga dimensioneringen av lärarutbildningen är en viktig del av utbyggnaden av högskolan. Det behövs för att få fler behöriga lärare. Men jag tror också att det handlar om synen på läraryrket i samhället. Här är i alla fall min bedömning att Ulf Melins parti, som ju har uttalat att ett av de största hindren för utveckling av skolan är kravet på att lärare skall vara behöriga och utbildade. Den sortens politiska ställningstaganden tror jag inte underlättar eller ökar attraktiviteten i att påbörja en lärarutbildning.
Fru talman! Man kan nog diskutera om skolministerns historiebeskrivning är korrekt. Om det hade varit så att den borgerliga regeringen minskade resurserna, som hon säger, varför minskade ni i så fall själva resurserna till Lärarhögskolan i Stockholm, som ni gjorde i budgeten för 1997? Det skulle jag gärna vilja ha svar på. När det sedan gäller rekrytering av lärare tror jag det är viktigt att också andra människor kommer in i skolan, att man också tar in kompetens utifrån. Men jag vill bestämt förneka det som Ylva Johansson säger, att vi säger att man inte skall ha utbildade lärare. Då har hon läst våra motioner ganska dåligt eller inte alls.
Fru talman! Jag har läst ert programförslag som heter Land för hoppfulla, och där uttryckte moderaterna att ett av de största hindren för utveckling av skolan är kravet på utbildade lärare. Jag delar inte uppfattningen att vi behöver ha in fler människor utan utbildning i skolan. Däremot anser jag att vi behöver få in fler människor med olika bakgrunder i lärarutbildningen för att de som behöriga, utbildade lärare skall kunna ge våra barn och ungdomar en utbildning av hög kvalitet. När det gäller situationen på Lärarhögskolan i Stockholm pågår det också här en utbyggnad av lärarutbildningen. Tidigare har man inte klarat av att hålla sig inom de budgetramar som man tilldelats. Tyvärr är det detta som nu också märks.
Tiden medger inte fler frågor eller följdfrågor. Jag tackar regeringens ledamöter för er medverkan.

Herr talman! Många talare före mig i dag har talat om vikten av en god hälso och sjukvård. Från Folkpartiet har tidigare Eva Eriksson, Bo Könberg och Barbro Westerholm tagit upp flera viktiga områden där vi har förslag. I mitt anförande kommer jag att ta upp ett ämne som inte debatteras så ofta, men som utgör en stor ofta glömd och också dåligt utnyttjad del av sjukvården, nämligen omvårdnaden. Omvårdnaden av den enskilde patienten är av stor betydelse för en mänsklig och effektiv sjukvård. På senare år har en rad forskningsresultat redovisats som visar på vikten av en fungerande omvårdnad både för att befrämja tillfrisknandet och för att patienten skall kunna leva med en kronisk sjukdom och ändå ha en god livskvalitet. Prioriteringsutredningen har beskrivit omvårdnad på följande sätt: "Omvårdnad skall tillgodose allmänmänskliga och personliga behov och därvid tillvarata individens egna resurser för att bevara eller återvinna optimal hälsa, liksom att tillgodose vård i livets slutskede. Omvårdnad går som en röd tråd genom all vård och utgör ett komplement till behandling. Den kräver engagemang och kunskaper såväl av naturvetenskaplig som humanvetenskaplig art". Med stor säkerhet kan jag påstå att detta inte uppfylls i dag. När besparingar inom sjukvården görs är det ofta omvårdnaden som minskar. Det sker inte heller speciellt mycket utbildning på det här området. Ändå finns både stora mänskliga och ekonomisk vinster att göra genom att på rätt sätt använda de kunskaper som i dag finns på området. Omvårdnad hör inte enbart ihop med sjukdom utan syftar också till att hjälpa personer att leva med hög kvalitet trots sjukdom. Det i sin tur kräver kunskap om vad den sjuke själv anser vara livskvalitet. Patienten själv måste göras delaktig i vården och hänsyn måste tas till patientens egna upplevelser. Kunskap är som ofta en mycket viktig del. Forskning har visat att t.ex. måltider i vårdmiljöer kan reduceras till att bli en fråga om att patienten får mat i sig. Hur det sker och när det sker bestäms av vårdapparatens rutiner. För att t.ex. underlätta ätandet för personer med Parkinsons sjukdom behövs förutom kunskap om det normala ätandet också kunskap om hur sjukdomen påverkar förmågan att äta, hand och armmotorik, förmågan att tugga och svälja. Utan dessa kunskaper finns stora risker att patientens måltider blir en pina och känns som något obehagligt i stället för något som man ser fram emot. Detta påverkar i högsta grad en människas livskvalitet och därmed möjligheten att trots svår sjukdom kunna känna en viss tillfredsställelse med livet. Det behövs en satsning både på ännu mer omvårdnadsforskning och på utbildning av all personal inom hälso och sjukvården. Omvårdnad handlar inte bara om svårt sjuka människor utan också om att se till att friska människor kan behålla hälsan. Socialstyrelsen har beskrivit allmän och specifik omvårdnad på följande sätt: "Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling, medan specifik omvårdnad är relaterad till och kräver kunskap inte bara om människans normala funktioner utan också om den aktuella sjukdomen och dess behandling. För att kunna bedöma vad som i den enskilda situationen är god omvårdnad krävs relevanta kunskaper på olika områden: i natur-, samhälls och beteendevetenskap samt humaniora. Allmän omvårdnad utförs av all personal i hälso och sjukvården. Specifik omvårdnad kräver speciell kompetens". För att kunna stärka omvårdnaden måste tydliga mål anges. Det är en förutsättning för att omvårdnadskvaliteten skall kunna följas upp och utvärderas. En god kvalitet på omvårdnaden förutsätter att omvårdnadsfrågorna har en central roll i sjukvårdsorganisationen. På många håll i landet har man inrättat befattningar som vårdutvecklingschefer, ofta disputerade sjuksköterskor, som ingår i sjukhusledningen. Detta kan vara ett av flera sätt att stärka och utveckla omvårdnaden i det dagliga arbetet i sjukvården. Herr talman! Omvårdnad kan vara mycket. Det kan vara att sitta bredvid en sjuk människa och ge tröst eller bara att smeka en kind. Men det kan också vara att ta hand om en människa med en svår sjukdom och att med goda kunskaper om den aktuella sjukdomen och den enskilde patientens behov främja tillfrisknande. Det handlar om att personalens specifika kunskapsområden används för att på bästa sätt hjälpa patienten och om att olika yrkesgrupper kompletterar varandra till patientens bästa. Vid strukturförändringar och översyn av hälsooch sjukvården är det viktigt att både se över vården i sin helhet och vårdens olika delar var för sig och så att man inte medvetet eller omedvetet försämrar omvårdnaden i dessa sammanhang. Vårdens effektivitet är beroende av att personal inom de olika kompetensområdena fungerar optimalt inom sina ansvarsområden. Herr talman! Det är hög tid att ta till vara de kunskaper som finns om omvårdnad och att få fram än mer kunskap för att vi skall få en hälso och sjukvård som både är mänsklig och effektiv.
Herr talman! Det kanske kan förefalla något övermaga att replikera på Kerstin Heinemann. Jag har ingen annan uppfattning än den som hon ger till känna här. Men jag vill understryka några saker som är viktiga. Vi kan konstatera att vi under 90-talet har levt i en situation med ekonomisk kris i den offentliga sektorn. Det har skett samtidigt som det har varit en strävan att höja kompetensen inom vården. Det är väldigt lätt att se att detta understundom har inneburit att omvårdnaden har fått stå tillbaka. Förhoppningen - och ambitionen skall jag säga - är ju att vi nu kan ta igen detta med de resurstillskott som både sjukvården och äldreomsorgen har fått och kommer att få de närmaste åren. Det finns kanske också anledning att i särskild ordning titta på den här måltidsfrågan som Kerstin Heinemann tog upp. Jag vet också att det forskas på det området.
Herr talman! Det låter bra att även Hans Karlsson tycker att vi måste göra något åt omvårdnadsfrågorna. Det är bra att vi har samma syn när det gäller att det faktiskt är så att omvårdnaden har fått stå tillbaka när det har gällt ekonomiska besparingar och omstruktureringar. Jag tror, som jag sade i mitt anförande, inte bara att det här kostar pengar. Jag tror att det finns en hel del att vinna på det här och på att vi tillvaratar de kunskaper som faktiskt finns och omsätter dem i praktiken. Det behöver inte kosta så mycket pengar.
Herr talman! Jag ser fram emot ett fortsatt utbyte med Kerstin Heinemann och Folkpartiet i de här frågorna. Det är ju på det sättet att Socialdepartementet nu arbetar med en handlingsplan för äldreomsorgen. Det har ju bäring på det som Kerstin Heinemann har talat om. Här är det viktigt att de olika delarna beaktas. Det handlar om utbildning. Det handlar om organisationen. Det handlar självklart om resurserna. Det handlar också om hur vi kan garantera att en kvalitetssäkring sker och att tillsynen fungerar. De resurstillskott som kommuner och landsting har fått och kommer att få är inte minst viktiga i det sammanhanget.
Herr talman! Då kanske det ändå har gjort litet nytta att jag har aktualiserat det här området. Vi skall naturligtvis gärna samarbeta med er för att se till att omvårdnaden beaktas betydligt mer i sjukvården och att de kunskaper som i dag finns också omsätts i den praktiska verkligheten.

Herr talman! Kulturhuvudstadsåret är en möjlighet att visa upp storstadens ljusa sidor; mångfalden, vitaliteten och skaparkraften. Men det kommer också att avspegla stadens svarta sidor; motsättningarna, klyftorna och utanförskapet. Det är en verklighet som finns där som vi inte får blunda för. Låt oss använda detta år, 1998, till att bryta utvecklingen mot alltmer segregerade storstäder! Låt kulturhuvudstadsåret bli avstamp för arbetet med den integrerade huvudstaden, staden som är till för alla! Stockholms demokratiska utveckling följer ett internationellt mönster där storstädernas befolkning ökar. Klyftorna mellan olika delar i storstäderna ökar också. Ett starkt segregerat samhälle är ett uppdelat samhälle. När de sociala spänningarna blir tillräckligt starka, måste alltfler ägna alltmer resurser åt att skydda sig och sin egendom. Den starkt segregerade staden blir då en mycket sluten, övervakad och hotfull stad för alla. Visst kan det låta som att det är en skräckbild som målas upp. Men sanningen är att vi har tillräckligt mycket kunskaper från andra länder för att kunna påstå att den sociala och etniska segregationen i slutänden innebär ett hot mot tryggheten, välfärden och demokratin i vårt land. Herr talman! Socialbidragen har under 90-talet mer än fördubblats i Stockholm. 1997 beräknades staden betala ut 1 586 miljoner kronor i socialbidrag till ca 23 000 hushåll. I dessa hushåll är arbetslösheten bidragsgrund i knappt hälften av fallen. I ytterligare ca 4 000 fall befinner man sig i svenskundervisning eller arbetsmarknadsutbildning med utbildningsbidrag som är otillräckliga för att nå upp till socialbidragsnormen. Socialbidragsberoendet i Stockholm visar inga tecken på att minska - trots att sysselsättningen nu ökar i Stockholmsregionen och att den öppna arbetslösheten har gått ned till ca 5 % för oktober 1997. Förklaringen är att de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden, och som i allmänhet är beroende av socialbidrag för sin försörjning, inte får de nya jobb som tillkommer. Med bristande kompetens och svag anknytning till den svenska arbetsmarknaden står de flesta långtidsarbetslösa socialbidragstagare längst bak i kön när arbetsgivarna skall välja arbetskraft. Eftersom stora grupper av människor i storstädernas miljonprogramsområden inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande finns det ett stort mörkertal i statistiken. De enorma skillnaderna i förvärvsfrekvens förklaras endast till en liten del av skillnaderna i den öppna arbetslösheten. I början av februari förväntas Storstadsutredningens slutbetänkande. Det innebär ett utmärkt tillfälle för regeringen att ta fram en samlad storstadspolitisk strategi. Målet måste vara att åstadkomma konkreta förbättringar i de invandrartäta, fattiga storstadsområdena där också det s.k. ohälsotalet slår oerhört hårt. Staten måste naturligtvis samarbeta med berörda storstadskommuner för att detta skall vara möjligt. Kanske kan man teckna lokala utvecklingsavtal så att statliga och kommunala pengar kan samordnas på ett bättre sätt. I stället för tillfälliga projekt skulle då ett mer långsiktigt arbete kunna komma igång där man utnyttjar alla offentliga resurser på bästa sätt. Dessutom bör man se över gränsdragningarna mellan socialbidragen, försörjningsstödet och andra ersättningssystem till den enskilde så att aktiva åtgärder prioriteras framför passivt bidragsberoende. Herr talman! Stockholms utveckling är viktig för hela landet. Som vi så många gånger uttryckt skall Stockholm inte konkurrera med andra städer i Sverige. Stockholm skall konkurrera med andra storstäder i Europa. Regering och riksdag har ansvar för utvecklingen i hela landet och får inte falla för frestelsen att se ekonomisk tillväxt och social stabilitet i Stockholmsregionen som en nackdel för övriga landet. En positiv utveckling av Stockholm är till gagn för hela vårt land, liksom kulturhuvudstadsåret för kulturell spridning i hela landet. Självklart måste vi ha fördelningsnycklar som gör att insatser sätts in där de bäst behövs. Det är t.ex. anmärkningsvärt att där brottslighet och kriminalitet är högst riskerar vi att förlora de mest välutbildade poliserna. När det gäller utbildningsplatser, framför allt till den högre utbildningen, har Stockholmsregionen redan i dag möjlighet att ta emot fler studenter. Vi har en uthållig miljö, t.ex. Hammarby Sjöstad. Det är ett spännande projekt med byggande, boende och miljömedvetande i fokus - ett projekt av synnerligen nationellt intresse. Herr talman! Om vi inte lyckas bryta utvecklingen mot allt hårdare social och etnisk segregation i de svenska storstäderna kommer på sikt det demokratiska välfärdssamhälle som vi känner att vittra sönder inifrån. Vi har ännu tid att desarmera den tickande bomben. Men då krävs handling också från oss i detta hus. Tack!

Herr talman! För ca 15 år sedan, när mina barn ännu var små, gick vi till torget för att handla. Det var inte så vanligt att vi gick just till vårt torg, för det fanns inte mycket till affärer där. Men denna dag hade jag ett ärende till just en av affärerna. Att gå till torget var att gå över en gata, över ett spårvagnsspår och sedan upp för en liten backe. Högt räknat gick vi 300 meter. Väl framme stannade barnen utanför affären och lekte i sandlådan tillsammans med de barn som redan var i sandlådan. De var inte många. Det var tre barn, tror jag. De satt och lekte nedanför en rutschbana med några träpinnar och träbitar. Solen sken och det var en vacker försommardag på ett typiskt förortstorg i det s.k. miljonprogrammet. På morgonen dagen efter, vid påklädningsritualen, säger ett av barnen: Mamma, i går såg vi de fattiga barnen. Jag förstod först inte vad han menade. Visserligen var barnen på torget färgade, men det var inte ovanligt att det fanns färgade barn. Det fanns på deras dagis och i vår vardag i övrigt. Vid närmare eftertanke kom jag att tänka på att barnen varit med mig när vi samlat in pengar, kläder och leksaker till människorna i Moçambique. För att barnen verkligen skulle förstå hade jag som den ivriga modern, visat dem genom TV när de haft reportage från Moçambique att det var dit vi skulle skicka pengarna, kläderna och leksakerna. Reportagen speglade i regel vuxna och barn i ett krigshärjat land och då i torftiga miljöer med våra mått mätt. Nu trodde mina barn att vi hade varit där, när vi hade varit på andra sidan gatan 300 meter hemifrån. Det var gatan som skilde våra bostadsområden. Segregationen i bostadsområdena skapade redan då osynliga gränser och murar mellan människor. Mycket har hänt i min stadsdel sedan dess. Politiker både på central och kommunal nivå har engagerat sig liksom bostadsföretagen och kommunens tjänstemän både på central och lokal nivå. De boende har lagt ned mycket engagemang för stadsdelens väl. Riktade insatser har gjorts till kvinnor. Bl.a. har ett projekt som heter kvinnoliv har vuxit fram. Värdefulla synpunkter har kommit till stånd som ligger till grund för det lokala hälsopolitiska program som kommer att finnas i stadsdelen. Kvinnorna har också tagit fram en gemensam kokbok som speglar matrecept från olika delar av de länder man kommer från. Mat är en del av folkets sätt att leva. Genom kokboken sprider man kunskaper om det egna landet. Kokboken är ett sätt att minska främlingskapet och främja gemenskapen inom stadsdelen. Inom stadsdelen har man också satsat på barnomsorg, öppen förskola, föräldrautbildning, babyöppet på dagis osv. Alla barn som har kontakt med barnomsorgen och förskoleverksamheten har språkträning, såväl de svenska barnen som barn från andra länder. Man språktestar alla barn. Modersmålsträning är ett viktigt inslag. Språkets betydelse har satts i centrum. Genom gemensamma ansträngningar från länsarbetsnämnden, kommunen och Göteborgs folkhögskola har vi fått en filial till skolan som nu kallas Kunskapens hus. Närheten till vuxenutbildningen minskar avståndet både fysiskt och mentalt. För att minska den ensidiga fysiska miljön har flerfamiljshus rivits. En del har byggts om och ersatts av markbostäder, dvs. radhus. Detta är några exempel från min stadsdel och från min kommun, Göteborg, på vad man har gjort för att komma till rätta med bostadssegregationen. Segregationen har trots detta tilltagit under såväl högkonjunktur som lågkonjunktur. I min stadsdel, Biskopsgården, bor vi 23 000 Kostnaderna för socialbidrag i min hemkommun uppgår för 1997 till 1,1 miljarder i nettokostnader. Det är alltså det som kommunen själv betalar. De höga socialbidragskostnaderna beror i hög grad på att de trygghetssystem vi har byggt upp bygger på att alla människor arbetar. Att människor hamnar utanför de ekonomiska trygghetssystemen borde vara ett ansvar för hela Sverige och inte ett ansvar enbart för den egna kommunens invånare. Sverige har blivit ett mer internationellt samhälle och vår stadsdel har blivit det globala lokalsamhället. Utmaningen består i att ta tillvara fördelarna. Olikheterna bör bli en tillgång i stället för en belastning, där stoltheten för vårt eget bostadsområde bidrar till att stärka den egna identiteten och samhörighetskänslan människor emellan. Herr talman! Garantin för demokratins säkerställande är att människor känner delaktighet och solidaritet med varandra över hela Sverige.

Herr talman! Det var en målande beskrivning av Biskopsgården och dess verklighet. Det framstod på något sätt som om det skulle vara ett etniskt problem. Det är det verkligen inte. Det handlar ju om marginalisering inom alla områden på grund av arbetslöshet, på grund av att man inte har möjlighet att söka sig bostäder inom andra delar av Göteborgs stad. Visst är det en klassfråga.
Herr talman! Det var inte min avsikt att det skulle framstå som ett etniskt problem. Det är det givetvis inte. I Biskopsgården bor ju inte 100 % invandrare eller flyktingar. Där bor inte alla typer av människor. Det är ett klassproblem. Det vi har gemensamt, vi som bor i vår stadsdel, är oftast att vi har låga inkomster. Vi står utanför arbetsmarknaden.
Herr talman! Det är bra att vi är överens om definitionen. Det är detta som måste lyftas fram, att det en klassfråga i första hand. Jag är litet nyfiken. Jag känner inte till Göteborgs stad så bra. Hur duktig är man på att fördela pengarna mellan de olika stadsdelarna? Jag får en ganska tråkig beskrivning av den problematiken. Får Biskopsgården den del av kommunala medel som man skulle behöva?
Herr talman! Owe Hellberg är välkommen till vår stadsdel och vår kommun. Jag kan visa den. Kommunen betalar i nettokostnader 1,1 miljarder i socialbidrag. I Biskopsgårdens kommun hade vi förra året socialbidragskostnader i rena socialbidrag på 124 miljoner, som jag nämnde. Jag vill minnas att vi i stadsdelen själva får ta en kostnad om 1 300 000 kr. Vi har alltså ett fördelningssystem, men en stor mängd pengar går ut i kommunens verksamhet. Jag tycker att det vore angeläget att kunna fördela kostnaderna på ett annat sätt, över hela Sverige.

Herr talman! Det byggs för litet, sade Carl Bildt i sitt inledningsanförande i partiledardebatten. Sedan sades det inget mer om bostadspolitiken, och övriga partiledare nämnde över huvud taget inte bostäderna. Självklart är det allra viktigaste för människorna att ha ett arbete, en egen försörjning, men minst lika viktigt är det med rätten till en god bostad till ett rimligt pris, rätten till ett eget hem. Det är ingen självklar rättighet i Sverige i dag, år 1998. 7 000 människor vräks varje år. Antalet hemlösa bland psykiskt sjuka, missbrukare och andra marginaliserade grupper representeras av ett mörkertal. Inte ens om du studerar eller har en praktikplats med usel betalning kan du vara säker på att få en bostad, ett eget hem. Tyvärr forsätter regeringen att föreslå lösningar som gör att människor hamnar i en sådan situation. Det allra senaste i den vägen är den s.k. sysselsättningsgarantin för ungdomar mellan 20 och 24 år, som efter 100 dagars arbetslöshet skall kunna få en utbildning eller en praktikplats i tolv månader i kommunal regi. Den är obligatorisk och betalas med den fantastiska summan av 1 967 kr per månad, dvs. ca 10 De sätts alltså i "kommunarrest" i tolv månader och betalas med 10 kr per timme men får ingen möjlighet till ett eget boende eller till egen försörjning. Vad ger detta för signal till våra arbetslösa ungdomar? Det är en skandalös behandling. Detta är jämförligt med det som de som sitter i fängelse får för det arbete som de utför under sin fängelsetid. Dessutom har fängelsekunderna gratis husrum och mat. Jag missunnar dem inte detta - det är säkert ett bra medel för återanpassningen till samhället - men vad ger det för signaler till ungdomar som inte gjort något fel förutom att de inte har kunnat skaffa sig ett jobb? Och det är banne mig inget brott; det är ett samhällsproblem. Herr talman! Det byggs för litet, sade Carl Bildt i sitt inledningstal. Ja, det är alldeles sant. Det har tidigare under hela 1900-talet inte byggts så litet som nu, ca 10 000 lägenheter under 1997. Ett så lågt byggande äventyrar naturligtvis byggkompetens och möjligheterna att hålla maskinparker m.m. i gång. Det kommer naturligtvis också att leda till en begynnande bostadsbrist i våra befolkningstäta regioner. Det största problemet på bostadmarknaden är dock inte att det byggs för litet utan att det är alldeles för dyrt att bo. Boendekostnaden i hyresrätt har fördubblats under 90-talet. Sedan hänsyn tagits till inflationen har den ökat med ca 50 %. En industriarbetare som tjänar 16 000 kr i månaden betalar 37 % av sin lön i hyra för en tvårummare byggd 1990. En undersköterska med 14 000 kr i månaden betalar 42 % av sin lön för samma boende. I slutet av 80-talet var den andelen under 25 % av lönen. De största orsakerna till detta är tyvärr beslut fattade i denna kammare. Den största boven är skattereformen, och andra är snabbare avtrappning av räntebidragen, den pågående budgetbesparingen m.m. Herr talman! Socialdemokrater och folkpartister gjorde upp om reformen, och den stöds nu fullt ut av moderaterna och övriga borgerliga partier. Erik Åsbrink tycker t.o.m. att det är bra att boendet nu börjar ge ett överskott till statskassan, så att dessa medel kan användas till andra ändamål. Ett sådant sätt att se på boendet och boendekostnaderna är tyvärr inte ett uttryck för en social bostadspolitik utan bara uttryck för en sned fördelningspolitik. Carl Bildt vill ha förändringar av bostadspolitiken för att få fart på byggandet. Vilket är då receptet? Jo, allt skall lösas med skattesänkningar, och på bostadspolitikens område är det fastighetsskatten som är roten till allt det onda. Visserligen finns det problem med fastighetsskatten i vissa boendeområden och för människor som lever på marginalen eller har hamnat i trångmål på annat sätt, men det är inget generellt problem, vars lösande lindrar dyra boendekostnader eller ger alla rätt till en bostad till ett rimligt pris. I hyresrätt motsvarar fastighetsskatten ca 4 % av hyran. För en trerummare som kostar 5 000 kr per månad skulle hyran sjunka med 200 kr till 4 800 kr. Var och en inser att en sådan lösning inte ger någon större effekt. Det blir inga nya bostäder så länge det är så dyrt att bo och därför inte heller något byggande för andra än ett fåtal rika, som kan köpa sig lyxiga bostadsrätter i attraktiva lägen i något av våra storstadsområden. Att avskaffa den statliga bostadspolitiken och tro att den s.k. marknaden klarar behovet av en god bostad till ett rimligt pris har aldrig fungerat och kommer inte heller i fortsättningen att göra det. Vänsterpartiet väntar med spänning på att vår utredningsminister - förlåt, inrikesminister - och tillika bostadsminister skall lägga fram en bostadspolitisk proposition som går i den riktningen. Vi hoppas på något bra, i enlighet med ordspråket att den som väntar på något gott aldrig väntar för länge.

Herr talman! Jag kan till att börja med glädja Owe Hellberg med att också jag tänker tala om bostadspolitik. Det har talats alldeles för litet om dagens och framtidens bostadspolitik, men nu kommer flera anföranden i rad om detta. Vi får i varje fall vara glada för det. Svensk bostadspolitik har varit unik. Ingen annanstans i världen har befolkningen haft möjlighet att bo så bra som i Sverige. Den breda politiska uppställning som funnits i bostadsfrågan har varit en viktig förutsättning för att nå detta resultat. Samhället har genom spelregler och aktivt stöd skapat förutsättningar för att förverkliga de bostadspolitiska målen. I dag råder stor osäkerhet om boendet i framtiden. Kraftiga hyreshöjningar och orättvisa villkor mellan olika upplåtelseformer och bostäder av olika ålder har bidragit till en lång rad problem. Den första halvan av 90-talet var tuff för boende i alla boendeformer. Skattereformen och förändringar i bostadspolitiken gjorde det dyrare att bo för alla. De allra senaste åren har utvecklingen sett annorlunda ut. Hyrorna har, som Owe Hellberg sade, fortsatt att höjas mer än inflationen, men för egnahemsägare har boendekostnaderna de senaste åren kunnat sänkas genom lägre räntor. En grundläggande målsättning i svensk bostadspolitik har varit och bör även i fortsättningen vara att de olika upplåtelseformerna ges likvärdiga ekonomiska villkor. I skattereformen 1990-1991 lades särskilt stor vikt vid en god neutralitet. Bakom denna målsättning ligger uppfattningen att hushållen skall ha sitt eget fria val mellan att bo i eget hem, i bostadsrätt eller i hyresrätt. Neutraliteten är också en viktig del i en generell bostadspolitik som undviker att vissa grupper pekas ut. Det är ju det som sker i många andra länder där man bygger s.k. socialbostäder för mindre bemedlade hushåll. De allmännyttiga bostadsföretagen spelar en central roll i svensk bostadspolitik. De senaste årens systemförändringar i bostadspolitiken och på kreditmarknaden har utsatt företagen för stora påfrestningar. Många kommuner har i dag ekonomiska bekymmer med ett kärvt arbetsmarknadsläge och en negativ befolkningsutveckling. Antalet tomma lägenheter ökar, och de är fler än någonsin tidigare. De allmännyttiga bostadsföretagen i de berörda kommunerna är ofta svaga och har begränsade möjligheter att rekonstruera företagen. Det innebär stora kostnader för företagen, och framför allt drabbas hyresgästerna. Någonstans måste ju kostnaden för de tomma lägenheterna tas ut. Min egen hemkommun Karlskoga är inget undantag. Karlskoga kommun har sedan 25 år haft en negativ befolkningsutveckling. Kommunala utvecklingsplaner indikerade att vi troligtvis skulle ha en folkmängd på minst 50 000 invånare framemot sekelskiftet. I dag vet vi att folkmängden blir någonstans över Under årens lopp har ett antal åtgärder vidtagits för att minska överskottet av lägenheter. De har omvandlats till sjukhem, kontor för kommunala förvaltningar och framför allt till ett kontors och lokalhotell med omfattande och glädjande nog expanderande privat verksamhet. Även en rivningsprocess har inletts. Trots alla åtgärder har Karlskoga kommun fortfarande ungefär 1 000 tomma lägenheter. Då inser man att det naturligtvis ställer till stora problem som vi nu måste ha hjälp med att lösa. Herr talman! När det gäller den framtida bostadspolitiken är det viktigt att vi här i Sveriges riksdag fattar långsiktiga beslut som ger neutralitet mellan boendeformerna och sänker kostnaderna i boendet. Därför hoppas jag att den bostadspolitiska propositionen bl.a. kommer att innehålla just sådana förslag som tryggar och utvecklar allmännyttan och skapar rättvisa mellan de olika boendeformerna. Det är många som med spänning väntar på den bostadspolitiska propositionen, och så även jag. Vi måste sätta ned fötterna och visa att vi vill föra en bostadspolitik värd namnet, en bostadspolitik värdig det nya 2000-talet. Det skall vara en politik som utnyttjar marknadsmekanismerna och samhällets regler och inflytande så att de sociala skillnaderna i boendet minskar i stället för att öka. Boendekostnaderna skall sjunka i stället för att öka. Människors egna initiativ kan lyfta bostadsområden som tidigare hade låg status. Vårt sätt att bo skall vara i samklang med ett långsiktigt ekologiskt perspektiv. Kort sagt: Människor skall oavsett inkomst kunna bo med livskvalitet.
Herr talman! Jag är tyvärr inte lika optimistisk som Helena Frisk när det gäller den bostadspolitiska propositionen, eftersom jag själv satt i den bostadspolitiska utredningen. Skattereformen nämndes. Det fanns i den bostadspolitiska utredningen inget gehör för att diskutera den. Det är den största faktorn för ökade boendekostnader. Det är moms på produktion och moms på allt när det gäller hyran. Det gör 1 500 kr på en trerummare för 5 000 kr. Jag föreslog rekonstruktion av kommunala bolag i kris. Det kom ingen respons från Helena Frisks partikamrater. Ni tycker att det är viktigare att få tillbaka skattereformen i dess ursprungsskick än att satsa på bostadspolitik. Vad har ni egentligen att komma med?
Herr talman! Till skillnad från Owe Hellberg ser jag med spänd optimism fram emot den bostadspolitiska propositionen. Jag delar viss kritik som Owe Hellberg har emot den bostadspolitiska utredningens betänkande. Men jag hoppas att man nu under propositionsskrivandet kommer att ändra vissa delar som utredningen hade i sitt förslag. Jag hoppas mycket på propositionen. Vi ser problemen, och vi måste åtgärda dem.
Herr talman! Långsiktigheten i utredningen sträckte sig från år 1998 till år 2000. Man skulle anpassa sig till statsbudgeten. Det var det som gällde och ingenting annat. Hur skall man få en långsiktighet och en hållbarhet i en sådan politik? När det sedan gäller förslagen får vi väl hoppas att de är så bra, eftersom man har fördröjt dem nu snart ett halvår, och att det kommer någonting vettigt ur detta. Men då kan man inte försvara skattereformen, ta bort värnskatten och titta på den problematiken utifrån så kortsiktiga perspektiv. Då måste man lyssna på de krafter som vill föra en social och statlig bostadspolitik och inte på dem som vill avskaffa den. Det var vad några av Helena Frisks partikamrater i det närmaste föreslog.
Herr talman! Jag håller med om att det är oerhört viktigt att vi får en långsiktigt hållbar bostadspolitik som håller för framtiden. Jag tänker inte gå in på vad som eventuellt kommer i den bostadspolitiska propositionen utan förlitar mig på att förslagen i den kommer att vara väl genomtänkta och förhoppningsvis också bra. Owe Hellberg kritiserar nu socialdemokraterna i utredningen. Det får han göra för sig. Jag håller mig till det som jag tror på och väntar in den bostadspolitiska propositionen. Vi får se vad som kommer i den.

Herr talman! Jag var litet orolig att vi inte skulle få någon bostadspolitisk debatt här i dag. Men nu är jag nummer tre som har tagit upp den här frågan. Det visar väl ändå att bostadspolitiken är en viktig fråga för oss. Jag var också orolig när jag såg talarlistan att jag på något sätt hade hamnat fel eftersom mitt anförande kommit på det block som handlade om sociala frågor. Men bostaden är ju en social rättighet och ingen handelsvara, eller skall i varje fall vara det. Bostadspolitiken kanske därför hör hemma under det sociala blocket. Vi socialdemokrater har tillsammans med framför allt Centerpartiet genomfört en mycket framgångsrik sanering av Sveriges ekonomi. I dag har vi ett helt annorlunda ekonomiskt läge i Sverige än det som regeringen Bildt lämnade i arv 1994. Vi kan nu på olika sätt se resultatet av arbetet att få ordning på statsfinanserna. Vi ser det t.ex. på räntorna. De har sjunkit kraftigt sedan 1994. Det är viktigt både för dem som har lån och för de företag som vill investera. Den framgångsrika budgetsaneringen har också positiva effekter på pris och löneutvecklingen. Vi ser nu också hur läget på arbetsmarknaden förbättras i flera viktiga avseenden. Den senaste arbetskraftsundersökningen från SCB innehåller flera glädjeämnen. Den öppna arbetslösheten har minskat. Långtidsarbetslösheten har minskat. Inte minst kan vi konstatera att sysselsättningen har ökat. Det är naturligtvis helt otillräckligt, men ändå ett tydligt tecken på att vi är på rätt väg när det gäller sysselsättningen. När vi satte igång med det tuffa arbetet att få ordning på ekonomin gjorde vi det med insikten att det inte går att komma till rätta med arbetslösheten om vi inte har ordning på ekonomin. Den finns nu goda förutsättningar att klara målet att halvera den öppna arbetslösheten till 4 % år 2000. Men det finns fortfarande ett stort orosmoln när det gäller kampen mot arbetslösheten. Det är byggsektorn. Här finns det anledning att vara djupt bekymrad. Vi kan konstatera att bara hälften av byggarbetskåren har arbete i Sverige i dag. Regeringen lägger snart fram en bostadspolitisk proposition. Jag kan vara mycket tydlig när det gäller den kommande propositionen. Jag anser att det är helt nödvändigt att propositionen innehåller konkreta förslag för byggandet. Det är många som lovprisar de fria marknadskrafterna. Enligt de glada marknadsanhängarnas filosofi skulle byggandet få fart om bara räntorna var lägre. Så hette det tidigare. Vi har inte på många år haft så låga räntor som i dag. Men tydligen stämmer inte teorin med verkligheten. Det krävs därför politiska insatser för att få fart på byggandet. Om vi inte får i gång byggandet nu är risken väldigt stor att det blir överhettning längre fram. Det betyder inflation och stigande priser. Det innebär också att vi får bostadsbrist längre fram. Byggandet har en stor betydelse för sysselsättningen. Att en byggnadsarbetare har jobb leder till att tre andra får arbete. Herr talman! En annan viktig insats är att göra något åt det höga kostnadsläget i redan byggda bostäder. Jag tänker på beståndet från 1988 och framåt. Det förs för närvarande en ganska högröstad debatt om fastighetsskatten. Många vill sänka den, och många vill t.o.m. avskaffa den. Det är framför allt villaägarna som hörs i denna debatt. Jag anser att vi måste ha en ordentlig debatt om fastighetsskatten, eftersom den har stor, eller i alla fall en viss betydelse för boendekostnaderna. Enligt min uppfattning finns det ingen anledning att i dag ändra fastighetsskatten för villaägarna. De kraftigt sjunkande räntorna har ändå förbättrat deras ekonomiska situation mycket påtagligt. Märkligt nog tappas detta faktum för det mesta bort i debatten. Däremot bör fastighetsskatten sänkas för flerfamiljshus och bostadsrätter. Boendekostnaden har blivit en allt tyngre post för många i de boendeformerna. De har inte kunnat tillgodogöra sig räntesänkningar på samma sätt som villaägare. Målet för en socialdemokratisk bostadspolitik måste vara att boendekostnaden skall ta en rimlig del av inkomsten. Så är det tyvärr för långt ifrån alla i dag. Naturligtvis skall vi ha fastighetsskatten kvar i en eller annan form, men det är nödvändigt med en lättnad, i första hand för de bostäder som är byggda 1988 och senare. Sedan tror jag att det är viktigt att man ser över hela fastighetsskatten. Då kan vi säga att vi kommer att uppnå målet. Alla skall ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad.

Herr talman! De försämrade kommunala ekonomierna har kraftfullt förändrat möjligheterna för den föreningsdrivna och ideella sektorns verksamhet. En verksamhet som inte är lagreglerad har härmed fått stryka på foten när pengarna inte har räckt. Arbetslösheten ligger också som ett lock över samhället och politiken. Det tynger oss och tar i från oss förmågan att göra något åt våra och våra barns liv. Vi tyngs under bördan att ekonomin inte går ihop. Det här påverkar också människors ideella engagemang. Enligt barnkonventionens artikel 31 skall konventionsstaterna erkänna barnens rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnens rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållande av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreation och fritidsverksamhet. Detta förpliktar! Flera undersökningar visar att unga längtar efter vuxna, efter någon som tar sig tid att prata, någon som ser dem. För detta krävs inga pengar. När klasser och dagisgrupper blir allt större uppmärksammas gråzonsbarnen först när de får ofullständiga betyg. Det är precis som om ingen vill ta ansvar, och när det är försent blir barnet ett ärende för socialtjänsten, polisen eller kriminalvården. När tappade du ditt medmänskliga engagemang? Tänk efter! Vad kan du göra för att se det osynliga barnet? Själv anser jag att vi måste ta oss tid. Vi måste ta oss tid att se varandra, och vi måste omfördela ekonomin och arbetstiden. Jag tror på en sextimmarsdag. Herr talman! Själv växte jag upp i Farsta, bland betong, höghus och tunnelbana. Det var de lågavlönade som fick en bostad där för att föda upp sina ungar. Vi gick i överfulla skolor, och i klasserna var vi drygt trettio. Då som nu var det bara de som utmärkte sig som blev sedda. Många sniffade och började med tyngre droger. Många är döda sedan länge. De litet mer välsituerade som bodde i radhus en bit bort bildade medborgargarde och höll vakt om kvällar och nätter. Verkligheten känns igen, eller hur? Men nu gäller det en annan del av Stockholm. Jag var privilegierad. Vi hade släktingar på landet och bodde där om somrarna. Jag hade föreningslivet, Hammarbygymnasterna. Där fanns vuxna som såg mig. Det var andra vuxna än våra föräldrar. De hade en annan typ av engagemang, och detta har hjälpt mig och mina kamrater att bli hela människor. Den ideella föreningen och det medmänskliga engagemanget behövs. Livskvaliteten välfärd är inte bara ekonomi och materiell standard. Det handlar i högsta grad om hur vi faktiskt mår. Vi måste kort och gott bli fler som ser verkligheten och vill göra någonting åt den. Herr talman kanske redan vet att Vänsterpartiets lösning är politiker som ser och samtalar med vanligt folk om verkligheten vid köksborden och kommer överens om en rättvis fördelning av den arbetade tiden. Vi måste dela med oss av makt och inflytande, pengarna måste fördelas mer rättvist mellan människor, och vi måste ge varandra tid att leva. Se till att ni gör det i helgen!

Herr talman! Krisen är över, säger socialdemokraterna i sin retorik. I Sahlgrenska sjukhusets hjärtkö väntar ca 500 patienter. Väntetiden är i genomsnitt 100 dagar, och inte högprioriterade patienter får vänta upp till tio månader. Samtidigt uppvisar sjukhuset ett underskott för föregående år på 500 miljoner kronor. Jag hade tänkt ställa en fråga till statsrådet Klingvall, men hon är ju inte här. Där frågar jag: Är det någon annan socialdemokrat här i kammaren som har frågat de köande sjuka om de tycker att krisen är över? Ett antal skolor har på senare tid temporärt fått stänga på grund av bråk, våld, knivskärningar och allmän oordning. Är det någon socialdemokrat närvarande här i kammaren som har frågat elever, föräldrar och lärare om de tycker att krisen i skolan är över? SIFO-undersökning om svenskarnas inställning till invandrare. Invandrarminister Blomberg ger sig på budbäraren och hävdar att sådana undersökningar inte borde göras. Undersökningen visar egentligen att integrationen i själva verket inte fungerar. Det är inte något nytt - Statistiska centralbyrån har gjort sådana undersökningar under lång tid. Vissa kommuner, särskilt storstadskommuner, dignar under socialbidragsbördan. En stor del av bidragen går till invandrare och flyktingar som inget hellre vill än att få jobba och göra rätt för sig. Är det någon socialdemokrat närvarande här i kammaren som har frågat de nytillkomna arbetslösa förortsborna om de tycker att krisen är över? Herr talman! Uppräkningen skulle kunna göras mycket längre. Den grundläggande orsaken till den kvardröjande krisen är naturligtvis socialdemokratiskt vanstyre. Ingrid Andersson sade tidigare här i dag att saneringen har varit lyckosam. Jag är övertygad om att köande patienter inte känner lika stor lycka som Socialdemokraternas vanstyre har gjort att Sverige har en bestående rekordlåg sysselsättningsgrad. När arbetslösheten är stor drabbas de senast anlända hårdast. Det går tre arbetslösa invandrare på varje arbetslös svensk. Socialdemokratisk politik har gjort att duktiga, initiativrika och ofta även välutbildade människor efter några veckor i flyktingförläggningar blivit passiva bidragstagare. Sylvia Lindgren gjorde tidigare en korrekt storstadsanalys men drog inte de politiska slutsatserna. Detta är ett enormt slöseri, inte bara med pengar utan även med mänskliga resurser. Redan med dagens rigida system är företagsamheten bland invandrare relativt sett större än bland svenskar. Med en avreglering av arbetsrätten och en rimligare beskattning skulle många duktiga invandrarföretagare våga anställa och expandera. Då skulle t.ex. det bosniska par som intervjuades på flytande svenska i TV 2 i går få möjlighet att äntligen få ett riktigt arbete och försörja sig själva. Ett annat exempel på socialdemokratiskt krisskapande är vården, eller snarare bristen på vård, av psykiskt sjuka. De psykiskt sjuka, herr talman, utgör en av de allra mest sårbara och värst utsatta grupperna i samhället. Stig Sandström påstod felaktigt här tidigare i dag att vi moderater genom att återinföra vårdgarantin skulle ställa psykiskt sjuka mot andra grupper. Det är precis tvärtom. I dag administrerar socialdemokratiska politiker en ålderdomlig administration som kraftigt missgynnar de svaga och sjuka. I missriktad välvilja har mentalsjukhusen tömts nästan helt. De psykiskt sjuka skulle integreras i samhället, bo i eget boende och slussas ut. Misslyckandet har blivit nästan totalt. Genast slog fördomarna till. Vi vill inte bo grannar med en galning, är kanske inte ett vanligt utrop. Men inte desto mindre blir svårt sjuka personer vräkta av allmännyttiga bostadsföretag. Den s.k. psykädel har överlåtit ansvaret till kommunerna och socialtjänsten, där man inte har någon som helst erfarenhet av psykiatrisk verksamhet. Vanlig behandling och samtal biter inte på svår psykisk sjukdom. Samtidigt är lagstiftningen vad avser psykiatrisk vård så bristfällig att svårt sjuka människor släpps ut vind för våg i samhället till ett liv i misär. Ett samhälle som inte kan värna sina svagaste och mest utsatta är inte längre ett humant kultursamhälle. Herr talman! I går framförde statsministern i raljerande ton att vi moderater inte skulle kunna klara mer resurser till vård, omsorg och skola samtidigt som vi sänker skatten. Han har antagligen inte läst på tillräckligt. Vi moderater vill att kommuner och landsting i stället skall koncentrera sig på kärnverksamheten och prioritera sådant som just vård, omsorg och skola. Besparingar får göras på kringverksamheter. T.ex. bör kommunala bolag säljas ut eller avvecklas. Detta gäller även de stora kommunala bostadsbestånden. I många kommuner skulle en utförsäljning av bolag kunna ge ett rejält överskott som skulle kunna användas till t.ex. amorteringar av lån. Bara besparingen i ränta på de lånen skulle göra att det blev utrymme för kommunala skattesänkningar. Dessutom skulle enbart sänkningen av kommunalskatten med en krona innebära en besparing i transfereringarna på två miljarder. Det är häpnadsväckande att majoriteten hela tiden försöker abdikera från sitt sociala och politiska ansvar. Socialdemokraterna har majoritet i alla landsting utom ett. Man har också majoritet i nära tre fjärdedelar av landets kommuner. Ansvaret för utslagna, bag ladies, köande sjuka, vanvårdade åldringar och obehandlade ätstörningspatienter vilar tungt över den abdikerande socialdemokratin. Det gäller att på såväl statlig som kommunal nivå bryta den dåliga spiralen av höga skatter, hög arbetslöshet och höga bidrag. Herr talman! Grundbulten för att kunna bibehålla en för ett kultursamhälle anständig nivå på omhändertagandet av våra allra svagaste är naturligtvis att stimulera sysselsättningen, med andra ord att ge förutsättningar för verkliga jobb.

Herr talman! Jag begärde ordet för att Göran Lindblad frågade om det fanns några närvarande socialdemokrater som hade frågat förortsborna vad de ville ha. Givetvis har vi gjort det. Om man frågar förortsborna i t.ex. min stadsdel, Biskopsgården, vad de vill ha, säger de att de vill ha mer pengar till äldreomsorgen. Då säger jag att man kan få det genom det socialdemokratiska budgetförslaget. Men man kan också välja det moderata, och då kan man få sänkt skatt. Den sänkta inkomstskatten går vid 17 200 kr. Då blir alla undersköterskor och vårdbiträden väldigt glada, eftersom de inte har någon statlig inkomstskatt. Men ni tänker sänka kommunalskatten, och den går bl.a. till vård och omsorg. Då undrar jag vilka pengar ni skall tillföra till vård och omsorg. Det är ju de kommunala pengarna ni skall ta.
Fru talman! Jag är inte säker på att Siw Wittgren Ahl lyssnade ordentligt på vad jag sade. Jag sade nämligen att genom att sälja ut kommunala bolag och använda den vinsten till att amortera de lån som kommunen har - i det här fallet talar vi om Göteborgs kommun - får man ett utrymme där bara räntekostnaden räcker till den sänkta kommunalskatten. För övrigt avser vi att prioritera just vård, omsorg och skola.
Fru talman! Jag vill fortfarande ha svar på min fråga. Ni säger att ni skall sänka den kommunala inkomstskatten för låg och medelinkomsttagarna. Hur skall det gå till? Göteborg vill inte bli sålda. Den undersökningen är gjord. De som bor i de privat ägda husen i Göteborg vill däremot bli bostadsrätter. Eftersom vi båda är politiker och jobbar på folkets uppdrag, undrar jag varför ni skall gå emot folket i Göteborg. De vill inte bli sålda till privata ägare.
Fru talman! Talar man om kommuner i största allmänhet är jag alldeles övertygad om att det gäller att så fort som möjligt avveckla så mycket som möjligt av bostadsägandet. För en del kommuner innebär det en stor förlustverksamhet. Det hörde vi om här i kammaren tidigare. För andra kommuner innebär det en vinstverksamhet. Men det är inte meningen att man skall spela Monopol med skattebetalarnas pengar. Det är bättre att andra sköter detta. Ahl, förhåller det sig så att genom att sälja ut ett antal vinstgivande kommunala bolag kan Göteborgs stad betala av på sina lån och därigenom få ett varaktigt utrymme varje år. Dessa pengar går nu till räntor, men kan i stället användas till skattesänkningar.
Fru talman! Jag tycker att Göran Lindblad skulle ha en mer ödmjuk inställning till den politik som har förts under det här decenniet. Det är lätt att prata om vanstyre och att vi har abdikerat. Jag trodde egentligen att vi visste vad som hände under perioden 1991 1994. Om statsskulden är dubblerad, budgetunderskottet tredubblat, arbetslösheten fyrdubblad och långtidsarbetslösheten femdubblad är det inte så lätt. Nu har vi en situation där den ekonomiska krisen är över. Men vi har saker som skall åtgärdas i samhället. Jag tycker att dessa dagar har visat var socialdemokratin står när det gäller vård, omsorg och skola. Det är stora och högprioriterade områden. Men vi skall ha bidrag efter skattekraft.
Fru talman! Ronny Olander säger att de här dagarna har visat var socialdemokraterna står. Det visar sig att när det gäller vård och omsorg står man vid sidan av. Man tar inget ansvar för förhållandena ute i landstingen och kommunerna. Det har framkommit väldigt tydligt i debatten här i dag. Man försöker faktiskt sätta sig i opposition till sin egen politik. Det tycker jag är häpnadsväckande.
Fru talman! Ödmjukheten infann sig inte. Jag hade i och för sig inte väntat mig det heller. Under de här två dagarna har moderaterna inte pratat om dynamiska effekter, men det är exakt samma försöksmodell som ni i mycket stora drag hade ett stort ansvar för 1991 1994. Det kan ni inte abdikera från. Jag vill inte använda ordet vanstyre, eftersom jag är en alldeles för stor anhängare till demokratin och dess olika spelregler. Var åtminstone någorlunda ärlig i debatten! De pengar som vi nu har lyckats få ihop - och det är inte bara vi, utan många partier har bidragit till de s.k. Perssonpengarna på 16 miljarder - är destinerade till vård, omsorg och skola. Det är inte helt fel med litet ödmjukhet i debatten ibland.
Fru talman! Jag vill säga till Ronny Olander att vi faktiskt inte lanserar någon försöksverksamhet. Vi sätter den enskilda människan i centrum. Vi vill göra det möjligt för enskilda patienter att få valfrihet och makt. Det skall inte sitta beskäftiga politiker i landsting och kommuner och här i riksdagen och bestämma.

Fru talman! För drygt en månad sedan fattade riksdagen beslut om en ny integrationspolitik. Det svenska samhället präglas i dag av en mångfald av kulturer, religioner, språk och livserfarenheter. Det måste vi alla inse och lära oss att leva med. I dag kan vi än mindre än tidigare bygga vårt samhälle på att stänga ute och hålla borta. Det handlar om hur medmänsklighet och samhällsgemenskap skall överleva i en värld där nationsgränserna suddas ut. I framtiden kommer framgångsrika samhällen att vara de som möter omvärlden och människor från andra kulturer med ett öppet sinne, nyfikenhet och kamratskap. Det är mot den bakgrunden man skall se det beslut som riksdagen nyligen fattade. Rubriken på regeringens proposition, och på det betänkande om propositionen som riksdagen beslutade om, sammanfattar på ett bra sätt vad det handlar om: Från invandrarpolitik till integrationspolitik. Huvudinriktningen i den nya politiken är att det endast är under de två första åren, eller i särskilda fall tre åren, som det skall finnas en speciell politik riktad mot invandrare som grupp. Vi måste i ökad utsträckning se till att den generella politiken, den politik som gäller alla medborgare, också verkligen når invandrarna. Målet för den nya integrationspolitiken är klart: Rätten till arbete, social trygghet och ekonomisk rättvisa skall gälla alla, oberoende av vilket land man kommer från. Det har under veckan presenterats två olika undersökningar som ger svar på hur vi som bor i Sverige ser på invandrare. Den första undersökningen gjordes i Stockholm och handlar om stockholmarnas attityder till integration och segregation. Resultatet av undersökningen visar att drygt åtta av tio stockholmare tycker att det är bra att det i Stockholm bor människor från många olika kulturer. Undersökningen bygger på drygt 3 000 telefonintervjuer och genomfördes under novemberdecember förra året. Nio av tio stockholmare anser att det är rätt av Stockholms stad att arbeta med ett integrationsprogram, och nästan åtta av tio tror på kommunens möjligheter att skapa ökad integration. Resultatet bekräftar att insatserna för att motverka segregation är riktiga och att de har ett starkt stöd hos befolkningen, sade borgarrådet Lars Rådh i en kommentar med anledning av undersökningen. Jag tycker att detta visar att ett aktivt politiskt arbete ute i kommunerna med integrationspolitik, ett arbete som har sin bas i den generella politiken och som tar ansats i den egna vardagen, ger framgång. Det är nu viktigt att följa vad som händer runt om i våra kommuner. Den nya myndigheten, integrationsmyndigheten som inrättas i juni, får här en viktig uppgift i att följa upp, vara pådrivande och kunskapsbas för andra som arbetar med dessa frågor. undersökning, visade däremot att det i dag är fler än tidigare som har en negativ inställning till invandrare. Nu kan alltid den här typen av attitydundersökningar ifrågasättas, bl.a. utifrån det sätt på vilket frågorna formuleras och ställs, vilket urval som används och just i det här fallet inte minst: Vad menas med invandrare? Frågor om folks inställning till invandrare är alltså behäftade med inbyggda oklarheter som medför att svaren blir ytterst svåra att tolka. Oberoende av detta och av vilka felkällor som ryms i undersökningarna måste vi alla vara aktiva i debatten om att slå vakt om människovärdet och en humanistisk grundsyn i samhället. Under senare år med kris i ekonomin och minskad arbetsmarknad har många människor känt att de inte behövs i samhället. Detta skapar rädda människor. Den som blir arbetslös riskerar att känna sig utanför. För den enskilde innebär arbetslösheten en sämre livskvalitet och väsentligt mindre möjligheter att förverkliga sina livsprojekt. Arbetslösheten skapar inkomstskillnader, oro och ångest. Den stänger människor ute. Den ökar misstron och vanmakten. Den ökar klyftorna och orättvisorna. Människors idéer, erfarenheter och kunnighet tas inte till vara trots att det finns arbetsuppgifter. Den främlingsfientlighet som vi ser i dag kan få grogrund i denna rädsla och maktlöshet. Därför måste vi på alla plan arbeta med att få människor att känna tilltro till det svenska samhället. Här är regeringens resultat när det gäller att få ordning på statens finanser av väldigt stor betydelse. Olof Palme sade i en radiointervju för drygt 20 år sedan: "Den framtid vi kan skönja kommer att föra med sig mycket av påfrestningar och svårigheter, när vi svenskar skall anpassa oss till en förändrad verklighet. Men skall vi kunna överleva måste vi lära oss att leva tillsammans med andra." Jag tycker att det finns anledning att i dag ta fasta på dessa ord och inte slå oss till ro. Det handlar om Sveriges överlevnad som ett öppet samhälle med trygghet för var och en av oss. Det handlar om hur medmänsklighet och samhällsgemenskap skall överleva i en värld där gränser suddas ut. Jag möter ofta människor som har synpunkter på hur flykting och integrationspolitiken kan göras bättre, och dem tar jag naturligtvis till mig. Men jag möter även i dessa frågor främlingsfientlighet och en stor intolerans mot dem som invandrat till Sverige. Jag kan konstatera att det ofta finns en stor okunskap bakom som delvis kan förklara inställningen, men tyvärr även en mycket egoistisk grundsyn. Socialdemokraterna har alltid slagit vakt om solidaritet. Då vi nu har fått känna av svåra ekonomiska uppoffringar är det än viktigare att vi vågar ta debatten - på arbetsplatser, i fackliga organisationer, på möten, bland våra vänner - med kunskap och argument förankrade i grundläggande värderingar om solidaritet och humanism. Vi som tror på dessa värden måste höras för att slå tillbaka mot de högljudda rasisterna. Samhället måste vara tydligt när det ser yttringar som nazistsymboler, heil-hälsningar och andra attribut som har sin grund i nazismen. Du, jag, polisen och skolan - var detta än förekommer skall vi ingripa. Vi skall inte vara tysta och låta detta avskum få smutsa ned det demokratiska och solidariska samhälle som vi har byggt upp. Jag vill att mina barn och barnbarn skall få växa upp i ett samhälle där vi alltid har råd med solidaritet och kan möta varandra med tolerans.

Fru talman! Man kan instämma i väldigt mycket av det som Anita Jönsson här framförde. Jag skulle bara vilja fråga: Tycker Anita Jönsson liksom jag att den enskilt viktigaste faktorn när det gäller att klara av integrationen är att se till att få arbete åt våra invandrare?
Fru talman! Socialdemokraterna har under den senaste valperioden drivit en politik som siktar mot att ge människor ett arbete, eftersom detta är grunden för välfärden. Det är det vi gemensamt arbetar samman som vi sedan har möjlighet att fördela. Då blir naturligtvis mitt svar att även för dessa grupper är att skapa arbeten den allra viktigaste frågan.

Fru talman! Varje dag mobbas och förnedras runt hundra tusen barn och ungdomar under sin skoldag i Sverige. Det finns ett mörkertal, vilket gör att den exakta siffran är svår att fastställa med säkerhet. Vad är då orsaken till att ett barn mobbas och att barnets vardag närmast är att betrakta som en skräckens upplevelse? Möjligen är orsaken för något barn att mamman inte har råd att köpa de kläder som just för tillfället är allra mest populära. Kanske finns det inte någon orsak alls. Vad det än är som anförs som försvar av och orsak till dessa handlingar är handlingarna helt oacceptabla. Det är inte bara barn som utsätts för mobbning. En undersökning som gjordes 1995 av Statistiska centralbyrån och Arbetarskyddsstyrelsen visar att ca 260 000 arbetstagare är utsatta för mobbning av sina arbetskamrater eller chefer. Fru talman! Det saknas inte lagstiftning för att komma till rätta med mobbning. Så sent som den 12 december 1997 beslutade riksdagen om en skärpning av skollagen vad avser mobbning. I arbetsmiljölagen finns ett långtgående ansvar för arbetsgivaren vad avser den psykosociala arbetsmiljön. Detta är bra, men det räcker inte. Endast kombinationen av lagstiftning och en allmän attityd i samhället mot kränkande av andra människor kan få trakasserierna att upphöra. Vi måste se och våga agera i vardagen. Fru talman! Jag skall beskriva en bild ur vardagen i Sverige. Prästen i Slöinge församling, som jag tillhör, heter Per Engström. Vid en predikan beskrev han hur han tvekade att agera i vardagen. Han hade varit på ett möte i Falkenberg. Efter mötet stannade han till vid korvkiosken för att köpa en korv. Framför honom stod ett flertal personer i samma ärende. En något berusad man kommer cyklande. Mannen kör emot trottoarkanten och faller hårt med huvudet mot den asfalterade trottoaren och blir liggande. Ingen i kön reagerar, inte heller Per. Han tänkte och sannolikt tänkte de övriga också att någon väl måste göra något. Tiden går och de flesta i korvkön skruvar på sig. Per, som nu tänkt igenom situationen och kalkylerat med att någon i kön kanske vet att han är präst och därmed näst intill skyldig att göra något för sin nästa, går fram till mannen och hjälper honom. Inte spontant och självklart, utan efter ett övervägande. Per hör hur en lättnadens suck kommer från de övriga i korvkön. Han gjorde det vi tvekade att göra, att hjälpa en människa i nöd. Denna och liknande situationer, där människor är i behov av hjälp och omgivningen tvekar, är sannolikt inte en ovanlig bild av vardagen i Sverige. Denna händelse och andra händelser från vardagen kan vara goda exempel att använda i ett nödvändigt arbete med att sätta fokus på frågor som berör vårt agerande gentemot varandra som medmänniskor. Ytterst, fru talman, handlar detta om hur samhällsklimatet skall utveckla sig i framtiden. Blir det till ett samhälle där människor bryr sig om och värnar varandra eller till ett samhälle där var och en endast bryr sig om sig själv och sin familj? Fru talman! Det räcker inte med lagstiftning, handlingsplaner och policydokument. Frågan har ett mycket större djup. Människor är inte isolerade från varandra. Vi är för evigt sammanbundna som medlemmar i samma familj, i samma samhälle, i samma värld, och vi har ett ansvar för varandra. Alla människors lika värde, varje människas okränkbarhet får aldrig reduceras till tomma fraser. Skall vi komma till rätta med de grundläggande problemen med att människor i vårt land utsätts för kränkning och förnedring, att en människa lämnas utan en hjälpande hand när den handen så väl behövs, måste vi som medmänniskor se och våga agera i vardagen. Vi måste vägra att titta bort när orätt begås. Vi måste hjälpa vår nästa. Vi måste bry oss om varandra. Detta kan verka som självklarheter. Men det är enligt min uppfattning inte självklarheter i dag. Vi kan inte längre blunda. Vi kan inte längre se bort eller tänka att det där får någon annan sköta. Vi måste som medmänniskor se och våga agera i vardagen oavsett om det gäller att ett barn eller en arbetskamrat blir mobbad eller att en av droger utslagen människa ligger skadad i rännstenen. Fru talman! Om vi som politiker under 1998 vid arbetsplatsbesök, i debattartiklar och vid partimöten skulle uppmärksamma dessa frågor är jag övertygad om att situationen för många av de människor som i dag utsätts för förnedring skulle kunna förändras. Det skulle kunna föra oss en bra bit på väg mot ett samhälle där alla känner sig trygga i vardagen.

Fru talman! Vi står i dag inför en förändring av miljöarbetet på många olika sätt. Vi har i dag ett mycket större och tydligare engagemang i det lokala miljöarbetet genom det som har kommit att kallas 1992 till oss alla i samhället, inte bara till de traditionellt beslutsfattande organen. Vi har nödvändigheten av att vidga kretsloppsarbetet, att göra kretsloppsarbetet till en offensiv del i ett nytt miljöarbete, där det vi kallar producentansvar hittills har varit något av ett nav i arbetet. Men kravet är naturligtvis att kretsloppstänkandet skall vidgas till fler och fler samhällssektorer. Vi har, fru talman, utmaningen att möta de tidigare kända men alltmer tydliga globala miljöproblemen. Jag är glad över att kunna säga att vi i Centerpartiet är medvetna om den här utmaningen.

Dessutom, fru talman, är vi i Centerpartiet helt på det klara med hur förändringen skall ske i kretsloppsarbetet. Vi skall med hjälp av ekonomiska styrmedel, utbildning och ny kunskap föra arbetet ut i sektorer som trafik, energi, forskning och utveckling, hela näringslivet i stort. Den vägen har vi påbörjat. Vi är också, fru talman, alldeles på det klara med att vi måste använda de internationella instrumenten tydligare och handfastare än hittills. Här spelar naturligtvis instrumentet EU en alldeles speciell roll. Tyvärr är det så, fru talman, att medvetenheten om problemen inte tycks vara lika uppenbar och inte lika angelägen hos regeringen. Det är uppenbart att regeringen inte ägnar miljöarbetet den omsorg miljöarbetet förtjänar. Det här har gjort sig tydligt påmint i flera olika sammanhang.

Den andra iakttagelsen man kan göra är att när riksdagen begär att få information om EU förhållanden, hur EU värderar det svenska arbetet, vilka problem EU-kommissionen och andra aktörer i EU ser i det svenska arbetet vill inte regeringen berätta detta för riksdagen. Regeringen vill inte tala om hur EU bedömer verksamheten på miljöområdet i Sverige. Den tredje frågan, fru talman, är kanske den viktigaste. Det är det sätt socialdemokratiska regeringar har arbetat med stora miljöpolitiska propositioner på. Det summerar på något sätt de gångna regeringsårens arbete. Tanken är väl, får man förmoda, att staka ut någon väg framåt. Det visar att regeringen inte har förstått att miljöarbetet har förändrats, att man nu kontinuerligt måste bedriva det offensiva miljöarbetet, att det inte längre går att samla sig till några stora avstamp så där vart tredje, vart fjärde år. Men i det här agerandet har regeringen bitit sig extra mycket i svansen, om fru talman tillåter, genom att den här gången missa att lägga fram en miljöpolitisk proposition i sådan tid att riksdagen får möjlighet att ta ställning till den. Det här innebär några mer intressanta och några mindre intressanta saker. Den kanske mest intressanta saken är att miljöbalksförslaget, som är kopplat till mål på miljöområdet, därmed på något sätt faller platt till marken. Målen skulle nämligen beslutas genom den miljöpolitiska proposition som regeringen skulle lägga på riksdagens bord. Nu får vi inte möjlighet att ta ställning till den här propositionen under våren. Frågan är om vi har tid och lust att vänta till hösten. Jag undrar, fru talman, om det inte är dags att riksdagen nu samlar sig, drar ihop de förslag vi tycker är rimliga och riktiga och fattar ett miljöpolitiskt beslut i riksdagen den här våren som kan vägleda oss i det fortsatta miljöarbetet i Sverige.

Fru talman! Jag reagerade på några saker Daléus sade och som jag tycker är förvånande. Först och främst gällde det att miljöbalken inte har lagts fram i tid. Balken lades fram vid årsskiftet, och det finns strängt taget ett halvår för att behandla balken. Jag tycker att det är gott om tid jämfört med hur andra frågor har behandlats. Jämför med de stora propositioner som lades fram 1988 och 1991. Då gavs det inte så gott om tid som för miljöbalken. Jag tycker inte att den kritiken är rättvis. Jag tycker kritiken mot redovisningen från EU är felaktig. Det är faktiskt ett internt arbetsmaterial. Det normala arbetssättet är att få reagera på ett arbetsmaterial innan EU-kommissionen lämnar över det slutliga resultatet av hur man ser på svensk miljöpolitik. Jag tycker att den kritiken är djupt orättvis och felaktig.
Fru talman! Det är klart att Berndt Ekholm och jag kan ha olika uppfattningar om hur mycket tid och arbetsutrymme som Sveriges riksdag skall få sig tilldelat för att klara av det största lagstiftningsarbetet i modern tid. Regeringen har dels kunnat utnyttja den tidsrymd som gick åt under den förra regeringen, dels nu arbetat i tre år. Vi kommer i kammaren att få några veckor, kanske någon månad, för att gemensamt debattera och gå igenom materialet. Jag tycker att det är ynkedom. Det är för litet tid. Det är en annan sak att det från parlamentarisk utgångspunkt är rent teknisktjuridiskt tillåtet. Sedan var det öppenheten mellan regering och riksdag. Om regeringen väljer att mörka allt där EU har en uppfattning om Sverige, skapar det inte något förtroendefullt gemensamt agerande från svensk sida. Det gagnar inte det svenska miljöarbetet.
Fru talman! Om en proposition läggs fram vid årsskiftet och man sedan i praktiken har fyra månader på sig att hantera detta i utskottet, är det inte fråga om för kort tid. Själva utredningsarbetet har självfallet pågått under längre tid med deltagande av många olika parter. Så är det alltid. Det är inte något konstigt. Det går alltid att hävda att det behövs mer tid för att balken är stor - det är den. När ett arbetspapper läggs fram är det rimligt - så brukar det gå till i EU - att man tittar på och kommenterar fel i arbetspapperet som sedan sänds tillbaka till kommissionen. Kommissionen lämnar sedan över den slutliga rapporten. Skall vartenda papper som sänds mellan EU och regeringen kommenteras skapas en skendebatt. Det här är ett naturligt förfarande. Jag förstår inte kritiken från Daléus.
Fru talman! Berndt Ekholm förstår inte tanken bakom ett gemensamt agerande gentemot EU. Vi talar inte om huruvida det skall råda någon allmän debatt i samhället kring ett arbetspapper som har nått regeringen. Vi talar om huruvida regeringen bör informera det utskott som vid slutna sammanträden kan diskutera och ta del av hur EU ser på Sverige. Det utskottet är i det här fallet det som har miljöansvaret i Sveriges riksdag. Är det inte rimligt att det utskottet, om det skall kunna utgöra ett stöd i Sveriges agerande i EU, får del av hur EU ser på Sverige - även i ett arbetspapper? Sedan var det frågan om miljöbalken och tidsutdräkt. Vi får väl så småningom under våren se hur segt arbetet blir, Berndt Ekholm. Jag tycker ändå att den öppna debatten i riksdagen, möjligheten för de förtroendevalda att successivt sätta sig in i och diskutera materialet, hade varit värd mer än någon i realiteten knapp månad. Jag tycker fortfarande att det är ynkedom.
Fru talman! Jag vill börja med att kommentera frågan om balken. Det är klart att det måste förvåna en och annan som tror att Centern är intresserad av miljöfrågor att man inte är med i ett så stort och avgörande arbete som miljöbalken. För Miljöpartiet är det mycket glädjande att vi nu får en balk som är så pass genomarbetad att vi med fog kan säga att den kommer att ses som en milstolpe i miljöarbetet på lokal nivå, regional nivå och riksnivå. Att vara magsur och önska sig en månad till känns litet fjuttigt i sammanhanget. Låt oss i stället se att nu äntligen kommer balken. Visst har vi gott om tid, Lennart Daléus. Det finns många stora propositioner där vi har haft betydligt mindre tid och där det har varit ett samarbete mellan Centern och Socialdemokraterna. Den här frågan kommer vi att ha mycket tid att diskutera - och har vi till stor del redan gjort. Jag tänker emellertid ta upp en annan fråga, fru talman. Det sker en smygande miljökatastrof i Sverige och i många länder i Europa. Det är egentligen en miljökatastrof som är mycket större än den som skedde på 60-talet när Rachel Carson slog larm i boken Tyst vår. Den har kommit långsamt under de senaste 20 åren. Nu kan vi se vidden av den. I det nummer av Vår fågelvärld som kom i slutet av året, nr 7 1997, finns presenterat dels en svensk studie av fågelförekomsten i öppna landskap, dels en engelsk sådan. I England finns det många mätserier, och det går att tydligt se förändringarna över åren. Jag har flera gånger försökt att slå larm här i kammaren. Jag tycker att det är oerhört beklämmande att de organisationer som lägger ned enormt mycket arbete och tar fram mycket material känner att det är mer oroande att politiker och andra beslutsfattare inte verkar bry sig om utarmningen. Vad är det som sker? Vi kan se att ett antal fåglar som tidigare var vanliga i öppna landskap försvinner. I Sverige är ungefär varannan tofsvipa borta. Var fjärde sånglärka är borta. Var tredje ladusvala är borta. Det är mycket alarmerande siffror. Vid en noggrann titt ser man att det är exakt likadant i England. Nästan 90 % av alla pilfinkar är borta i odlingslandskapet. Fåglar som hämpling är borta. Börjar man fundera på vad detta kan bero på ser man att det måste vara något i odlingslandskapet. Tittar man noga efter, fru talman, verkar det vara de fåglar som är beroende av insekter, framför allt de som är beroende av insekter när de häckar - ungarna behöver insekter. Det betyder att på något sätt har vi lyckats slå sönder en näringsväg i odlingslandskapet. Vi kan utläsa det genom att se att fåglarna inte längre finns kvar. Det går att fråga sig om det gör något om det finns eller inte finns fåglar i det svenska odlingslandskapet. Men då måste man bestämma sig för, fru talman, att det inte gör något om vi förlorar den biologiska mångfalden för kommande generationer. Det gör ingenting om den kommande generationen aldrig får höra lärksång, inte får se tofsvipan över fälten, inte vet vad hämpling är för något eller aldrig har hört en buskspätta. Då får vi säga att det är natur och kulturvärden som inte behöver sparas för kommande generationer. Då måste vi vara medvetna om att vi tar den ställningen. Fru talman! Jag menar att det är dags att bestämma om vi skall ha kvar en biologisk mångfald eller inte. Nu kan vi se att den försvinner i odlingslandskapet. Om vi bestämmer oss för att vi skall ha kvar den biologiska mångfalden, om vi anser att vi skall kunna överlämna ett jordbrukslandskap som kan hysa tofsvipor, sånglärkor och ladusvalor, måste vi fundera över varför de försvinner och om vi kan vidta åtgärder. Det är hög tid att vidta åtgärder. Jag har tidigare menat att det minsta man kan begära är att regering och riksdag tar frågan på allvar och säger att detta måste utredas. De ideella organisationerna har gjort så mycket de kan göra. Nu måste myndigheter ta hand om detta. Vad beror utslagningen på, att fåglar och insekter försvinner, att näringsvägarna är så totalt rubbade? Naturligtvis finns det skäl, fru talman, framför allt när man kan se en liknande utveckling i andra länder. I tiden stämmer detta med de nya, giftigare preparaten. Detta stämmer också i tiden med att dikningen sker på ett annat sätt, odlingen är intensivare, åkerarealen är större, höskörden sker tidigare. Det finns många skäl. Resultatet är att de fåglar och insekter som finns i det öppna landskapet försvinner. Vi från Sveriges sida borde se till att det sker en undersökning av vad det hela beror på. Sedan måste det bli en aktionsplan som talar om hur vi skall bete oss, vilka politiska beslut som behövs för att komma till rätta med situationen för att få en annan utveckling. Eller så måste man som politiker vara så ärlig att man säger att man inte bryr sig om utvecklingen och att den biologiska mångfalden försvinner. Men då skall regeringen inte heller tala så mycket om att det är viktigt med den biologiska mångfalden. Nu står vi i en situation där vi vet att det sker stora förändringar.

Fru talman! Jag förväntar mig aktion från den svenska regeringen.

Fru talman! Jag tänker knyta an till två stora konferenser under förra året som berört de globala miljöfrågorna. Jag deltog vid uppföljningen av Riomötet om miljö och utveckling som skedde i form av en extra session för FN:s generalförsamling i juni i New York.
Fru talman! Det är världshavens år i år enligt FN. Världshaven är mänsklighetens soptunnor. De är utsatta för giftiga kemikalier, radioaktivitet, övergödning och hänsynslöst rovfiske.
Den behandlade flera frågor med globala konsekvenser, som våra konsumtions och produktionsmönster, färskvattenfrågan, oceanerna och de stora sjöarna, ökenutbredningen, jord och skogsbruket, den biologiska mångfalden, energifrågan, transportsystemen och atmosfärfrågorna. Förhandlingsresultatet lämnade en hel del i övrigt att önska. Det blev inte alls den skjuts åt miljöarbetet som Riomötet med sin Agenda 21 gav. Bland annat lyckades man inte samla sig till en politisk utmaning inför 2000-talet. Behållningen var EU:s uttalade ambition att driva frågorna framåt, t.ex. förslagen till en 15-procentig reduktion av i-ländernas växthusgaser för perioden 1990-2010 och ett effektivare resursutnyttjande genom faktor-fyra och faktor-tioresonemangen. Mot bakgrund av det magra resultatet är det mycket angeläget att Sverige och EU är särskilt aktiva i uppföljningsarbetet så att det globala miljöarbetet inte går ned i varv. Världshandelsorganisationen WTO måste förmås att skärpa sitt miljöarbete. Vidare får inte teknologiöverföringen till u-länderna hindras av en rigid syn på immateriella rättigheter. Östersjöarbetet bör få bli ett exempel på ett fungerande och framsynt regionalt Agenda 21-arbete. EU måste vara mycket pådrivande i de uppföljande årliga temamötena i FN-regi, i april i år om färskvattenfrågan och nästa år om oceanernas miljöproblem.
Skagerrak är som en flodmynning för Östersjön. Det är en barnkammare. Det är ett reproduktionsområde som är oerhört rikt.
De senare diskuteras för övrigt i ett stort internationellt seminarium i bl.a. miljöparlamentarikerorganisationen Globes regi nästa helg här i Jag deltog också i det tredje partsmötet för klimatkonventionen i Kyoto i Japan i december. New York-mötet lämnade klimatfrågan egentligen utan styrning till detta möte.
Detta hav och denna kust utefter Bohuslän får ta emot ofattbara mängder av kemikalier som kommer från de kontinentala floderna och från oljeriggarna ute i Nordsjön.
Under hösten kom så Japans förslag om en 5-procentig minskning av växthusgaserna och USA:s svaga förslag om att enbart stabilisera utsläppen till perioden 2008-2012 mätt från 1990 års nivå. Förväntningarna inför konferensen var därför inte stora. Förhandlingarna körde också fast och stod närmast stilla i flera dagar. Inte ens när ministrarna kom blev det så mycket lättare att lösa upp knutarna. Sista natten före konferensens slut tvingades ett resultat fram, som innebär en drygt 5-procentig sammanlagd minskning av sex växthusgaser till perioden 2008 I förhållande till hur illa det kunde ha gått är konferensresultatet ändå ett positivt steg.
Värdena kommer att stiga. Utöver de här gifterna är vattnet kraftigt övergött.
Oroande är dock de läckor som överenskommelsen riskerar att öppna genom utformningen av möjligheten till gemensamt genomförande mellan i och u-länder, tanken att handla med utsläppsrätter och möjligheten att tillgodoräkna sig s.k. sänkor. Vid nästa partsmöte i november i år i Buenos Aires är det mycket angeläget att de regler som avses antas där avseende dessa genomförandetekniker blir så strikta att resultatet blir minskade utsläpp.
Det beror på, förutom det som kommer utifrån per luft och vatten, de utsläpp som kommer från jordbruk och trafik i första hand.
Sverige och EU måste under förberedelserna för det mötet göra allt för att så skall bli fallet. En annan fråga är u-ländernas svala intresse för att bidra till minskningen av växthusgaserna. En möjlighet till frivilligt deltagande i protokollet avvisades med skärpa av bl.a. Kina. Jag menar att det är synnerligen angeläget att u-länderna erbjuds bästa möjliga teknik för att ökningen av utsläppen inte skall bli större än vad modern produktion motiverar.
Vi måste göra någonting åt det här. Det krävs radikala åtgärder.
Uppföljningen av mötet blir viktig. För svensk del gäller det att få EU med på att stå kvar vid sitt minskningsbeting om sammanlagt 15 % för koldioxid, metan och dikväveoxid för att visa föredöme för andra delar av världen.
Havet är ju grunden till allt liv på jorden. Om vi slarvar med det har vi slarvat med allt.
Jag har förstått att miljöministern är beredd att driva den linjen i vårens förhandlingar - ett krav som miljöparlamentarikerna i Globe ställde vid sin konferens i Bonn i oktober. I Sverige krävs kraftfulla åtgärder, särskilt med tanke på att utsläppen ökat under 90-talet. Den förnybara energin måste ges de allra bästa möjligheter att utvecklas.
Nu har forskarna upptäckt att bottendöden har spridit sig, inte bara i djuphålorna i Gullmarsfjorden utan också på grundare vatten.
Viktigt är att Sverige fortsätter att spara, hushålla och effektivisera sin energianvändning. Den s.k. negawattlinjen är givetvis den miljövänligaste. Den ger också nya exportprodukter och nya gröna jobb i Sverige, som vi så väl behöver. Bilarna måste bli radikalt bensinsnålare. Samma gäller flyget. Sedan måste vi göra en mycket kraftig satsning på järnvägen. Enligt min mening skall det inkludera en utbyggnad av höghastighetsjärnväg i den befolkningstäta delen av landet, bl.a. en bana Stockholm-Göteborg, den s.k. Götalandsbanan, och Stockholm-Köpenhamn. Höga hastigheter är någonting som är nödvändigt för att överföra bil och flygresenärer till tåget. Särskilt viktiga är också insatserna för IT utvecklingen, som gör hemarbete enklare och konferenser genomförbara utan att alla samlas kring samma bord.
Man har undersökt de andra fjordarna runt mellersta och södra Bohuslän. Det är Kalvöfjorden och Koljefjorden. Även på grunda vatten är bottendöden markant utbredd. När bottnarna dör är det väldigt illa ställt.
Stadsbyggnaden måste också ta större hänsyn till klimatkraven. Det gäller att på alla sätt minimera behovet av transporter. Fru talman!

Det gör att kvävet vandrar vidare och att bottendöden breder ut sig. Detta är oerhört allvarligt. Vi har inflöden av tungt saltrikt vatten som kommer årligen på vårarna, men nu ser det väldigt allvarligt ut.

Den död som nu är utbredd kommer att självgenerera sig. Vi måste göra någonting. Som jag sade handlar det om att radikalt ändra livsstil. Vi måste hitta något alternativ till de fossila bränslena - huvudboven - och till den form av jordbruk som vi bedriver i dag. Vi måste helt enkelt gå över till ekologiskt jordbruk, och vi måste se till att användningen av de fossila bränslena minskar radikalt. Forskarna som undersöker bottnarna saknar pengar. Naturvårdsverket har avlövats och gått miste om hela sin forskningsbudget. Till undersökningen av Gullmarsfjorden fick man ett bidrag på 150 000. Man kunde genomföra den undersökningen. När man skall fortsätta till de andra fjordarna har man inga pengar. Man går på lånta pengar. Man försöker hitta olika varianter för att klara av det. Nu har man sökt pengar - 330 000, närmare bestämt - för att kunna slutföra undersökningarna både i Göteborgs norra skärgård, runt Rörö och Björkö, och uppåt Kosterfjorden och få en helhetsbild av bottendöden. Detta är oerhört viktigt för att vi skall förstå tillståndet på land. Man kan inte låta bli att stödja en sådan forskning detta världshavens år. Jag menar att det är allvarligt om regeringen underlåter att ge detta stöd via Naturvårdsverkets budget. Det finns en miljöövervakningsnämnd som fattar dessa beslut, men det är Naturvårdsverket som har pengarna. Dessutom finns det något som heter intensivstationer. De ligger utanför Lysekil. De är nedlagda fr.o.m. 1997. De var tänkta att följa en lång serie mätningar. Nu kan de plötsligt inte göra detta. För detta behövs 400 000 kr. Dessa pengar har man inte. Man kan inte göra dessa mätningar. Det är allvarligt. Jag menar att det är nålpengar. Regeringen måste ta sitt ansvar. Det nationella miljöforskningsansvaret i Sverige måste regeringen ta.
Fru talman! Jag tycker att det är viktiga frågor som Per Lager tar upp. Det finns all anledning att understryka det. Jag hoppas att han har framgång i sitt arbete med att få loss pengar till det som fortfarande heter Bohuslän. Vi har ett nytt län - Västra Götalands län - men landskapet heter Bohuslän. Jag vill bara kommentera en sak. För att vi inte skall fortsätta att sprida missuppfattningar om forskningen vill jag säga att det inte är så att vi har mycket mindre forskningspengar nu är tidigare. Pengarna finns i praktiken tillgängliga i MISTRA. Det finns totalt sett mer forskningspengar att dela ut i MISTRA än vad som tidigare fanns i Naturvårdsverket och Vi skall inte sprida vanföreställningen att omläggningen av forskningspengarna till MISTRA innebär att det finns litet pengar att tillgå.

Jag hoppas att det var en felsägning, Per Lager.

Fru talman! Under rubriken Övriga frågor skall jag tala något om demokrati - speciellt närdemokrati. Det fanns för många år sedan en riksdagsman från Västra Götalands östra valkrets, eller Skaraborgs län som det hette på den tiden. Han hette Carl Persson och var från gården Stallerhult i Korsberga. Han kallades därför Carl Persson i Stallerhult. Han var en mycket framstående parlamentariker. Han hade endast folkskoleutbildning, men hade fått gå en lärlingsutbildning hos häradshövdingen i Kåkinds härad. Han lärde sig då att skriva och ta kontakt med myndigheter. I andra kammaren, som han tillhörde i väldigt många år, blev han expert på budgetfrågor. I biografier kan man läsa att Carl Persson i Stallerhult behärskade budgetarbetet till fullo. Han kunde utan anteckningar ange exakta siffror ur den senaste budgeten och ur varje budget som han själv hade varit med att fatta beslut om från väldigt många år tillbaka. Han var för den skull inte någon kamrerstyp som bara intresserade sig för siffror. Han ville alltid se siffrorna i det sammanhang där de hörde hemma och veta hur de påverkade människors vardag. Carl Persson i Stallerhult präglade ett uttryck: Jag måste fundera över hur det här förslaget påverkar oss hemma i Korsberga. Det är en bra utgångspunkt också för oss, hundra år senare. Hur påverkar våra beslut människors vardag i våra kommuner och i närmiljön? Är det så att vi alltid har de enskilda människorna för ögonen när vi diskuterar olika förslag och när vi fattar våra beslut? Jag tänker inte i första hand på hur vi skall vinna människors röster i en valrörelse utan i stället på den tid då vi fattar de övergripande beslut som på sikt är helt avgörande för om människor skall ha ett arbete att gå till, om skolan skall ge en bra utbildning till alla eller om folk skall kunna lita på att de får en bra vård när de behöver det. Jag tvivlar på att vi alltid har det perspektivet, dvs. att enskilda människor ställs i centrum, när vi fattar våra beslut och agerar som politiker. Det blir väldigt lätt ett politikerperspektiv. Jag läste för många år sedan en minnesskrift som kom ut i samband med att de moderna kommunerna fyllde 100 år. Skriften måste ha kommit ut 1962. Den ledande socialdemokratiske kommunpolitikern på den tiden var Hjalmar Mehr från Stockholm. Han talade i en artikel om hur bra det är med stora kommuner. En kommun av Stockholms storlek var enligt honom lagom, för där kunde man fatta alla beslut som berörde människor. Han förespråkade en kommunsammanläggning av mycket större omfattning än den som genomfördes senare. Några år därefter kom bråket om almarna i Kungsträdgården när man skulle bygga en tunnelbanestation där. På en gång fokuserades politiken på vilka beslut som fattas och hur de fattas. Medborgarna visade att de inte finner sig i vilka beslut som helst. De vill kunna påverka miljön i sin kommun och i sitt närområde. Centralisering är bra för beslutsfattare och politiker, men inte för allmänheten. Sedan kom decentralisering att bli ett modeord. Nyligen sammanslagna storkommuner splittrades i mindre kommuner sedan medborgarna fått säga sin mening i folkomröstningar. I Skaraborg blev t.ex. Essunga egen kommun, och exemplet följdes på många håll. Människors engagemang i de nya mindre kommunerna var genomgående stort. Alla kände sig delaktiga och uppskattade att statsmakten respekterade deras åsikt, som hade manifesterats i en folkomröstning. Nu är jag rädd att pendeln håller på att svänga igen. Kommunerna är för små, sägs det, för att klara sin ekonomi. Länen och landstingen måste bli större. Inför beslutet om det nya storlänet Västra Götalands län, som bildades vid årsskiftet, begärde vi moderater en folkomröstning sedan vi samlat in det nödvändiga antal namnunderskrifter som behövdes i dåvarande Skaraborgs län. Vi fick in mellan 10 000 och 11 000 namn på någon vecka, men majoriteten sade nej och menade att det inte behövdes någon folkomröstning. Den största centralisering som någon av oss kommer att uppleva under vår livstid sker alltså utan att allmänheten får säga sin mening. I den senaste valrörelsen, 1994, var frågan inte aktuell. Den diskuterades inte. Vi vet alla att det i dag finns en misstro mot oss politiker. Vi kan ibland tycka att den drabbar oss orättvist. När någon politiker i en kommun, i riksdagen eller regeringen missköter sig drabbar det hela politikerkåren, alla partier. Det är inte mycket att göra åt. Däremot kan vi alla när vi fattar våra beslut vara noggranna med att informera allmänheten om vilka beslut vi fattar och ge folk möjlighet att påverka besluten innan de fattas. När jag själv var ute med listor för den namninsamling som jag tidigare berörde skrev ungefär nio av tio under. Den resterande tiondelen, som alltså inte ville skriva under, motiverade det genomgående med att det inte spelar någon roll vad de säger, eftersom vi politiker ändå gör precis vad vi vill. Fru talman! Det har gått många år sedan Carl Persson i Stallerhult talade för den enskilda människan i Korsberga, men även om frågorna i riksdagen har blivit fler och mycket mer komplicerade och nollorna i budgeten har mångfaldigats gäller fortfarande hans uppfattning. Vi skall i alla förslag och beslut fundera över hur dessa påverkar invånarna i Korsberga, i min hemkommun Tidaholm eller för den skull de större orterna Göteborg eller Stockholm och höra vad folk egentligen tycker. Decentralisering bör åter komma till heders - i dag kanske vi oftare talare om subsidiaritetsprincipen, närhetsprincipen. Det gäller då att detta inte bara är något som hörs från politiska talarstolar utan att det också fungerar i vardagslivet, i samspelet mellan politiker och allmänhet.

Fru talman! När jag som svensk är ute i världen och får höra vad man tycker att Sverige är bra på och vad jag som svensk kan känna mig stolt över är de frågor som lyfts fram Sveriges århundradelånga kamp för nedrustning. Det är hur Sverige har stått upp för små och fattiga länder i tredje världen, för social och ekonomisk rättvisa. Det är hur Sverige konsekvent har agerat för mänskliga rättigheter överallt i världen, för kvinnors rättigheter, för barnens rättigheter, för människor som är förtryckta världen över. På senare år och i och med Sveriges alltmer aktiva agerande i FN och i och med att vi blev medlem av säkerhetsrådet har också andra frågor kommit in i bilden. Det handlar om hur Sverige aktivt driver frågan om att förebygga konflikter och att agera för att konflikter inte skall växa till krig. Det här är bra, och jag tror att de flesta av oss svenskar känner ungefär som jag. Det här är en stolthet vi bär med oss och ett budskap som vi, oberoende av partifärg, gärna för med oss. Problemet är att vi som nation inte är konsekventa. Problemet är att när det kommer till praktisk hantering och i konflikt med andra frågor är inte hanterandet särskilt konsekvent. Jag tänker naturligtvis på vapenexporten. När det blir konflikter med de egna intressena av sysselsättning i Sverige eller med exportintressen är vi som nation inte lika konsekventa. Vi har under årens lopp sett många exempel på att intresset för sysselsättning eller för exportinkomster har varit större än intresset för att avvärja konflikter. Vi har här i kammaren diskuterat många sådana exempel: Indonesien, Indien, Pakistan, gulfstater - ja, det finns väldigt många exempel. Det senaste, som jag tror att många med mig är mycket upprörda över, är att det i Sverige finns planer på att exportera JAS, alltså krigsplan, till Chile. Sydafrika finns också med i den diskussionen. Varför skulle då inte det vara möjligt? Chile är i dag en demokrati. Chile är inte den diktatur som så många av oss bekämpade under 70 och 80-talet. Det är sant. Chile har genomgått en enorm förändring mot demokrati. Men det finns fortfarande stora problem med demokratin. Arméchefen som ledde blodbadet i Chile, Pinochet, är kvar som arméchef och deltar numera också i senaten. Det finns också en rad andra problem. Det gör att det knappast är ett lämpligt land att exportera krigsmateriel till. Man kan också se Chile i sitt sammanhang, nämligen hela Latinamerika, och undra om det är Sveriges uppgift att bidra till upprustningen i Latinamerika. Chile är ju inte det enda exemplet. Också Brasilien och Venezuela har en ökad vapenimport från Sverige. Det har kommit ett brev till Göran Persson från Jimmy Carter. Det är ett upprop, som är undertecknat av 27 presidenter och premiärministrar i Latinamerika, och även USA:s nuvarande president Clinton har sagt sig kunna stå bakom uppropet. Det är ett upprop för ett moratorium för vapenexport till Latinamerika. Jag vet att det har varit mycket diskussion om Göran Perssons bristande tid att ta emot statschefer och diverse ministrar från USA och andra länder. I vilken mån han kan avsätta den tiden kan man ju diskutera. Men att svara på ett brev borde väl ändå vara möjligt. Det kan inte ta så lång tid. Det brev som Göran Persson inte har svarat på gäller om Sverige är berett att ställa upp på det här moratoriet, dvs. att inte sälja vapen till Chile och Latinamerika i övrigt under till att börja med två år. Min förhoppning och det jag vill skicka med till regeringen är att Göran Persson måste svara på Jimmy Carters brev, och svaret måste bli ja, dvs. ja till att Sverige skriver på uppropet och inte bidrar till upprustningen i Latinamerika och ja till att Sverige inte för egen del bidrar till upprustningen genom att exportera JAS-plan till Chile eller några andra länder.

Fru talman! Jag skall ägna några minuter åt att tala om världens barn. Jag har läst rapporten från Unicef om situationen för världens barn. Den visar att förhållandena vad gäller barn som dör av undernäring inte har förbättrats. I rapporten skrev man att sju miljoner barn skulle komma att dö under 1997 och att sju miljoner dog 1996. Det här är ingen nyhet. Det hamnar inte på den politiska dagordningen, och det hamnar knappast heller i massmedierna. Vad vi kan konstatera är att marknaden inte löser det här problemet. Lars Hjertén pratade om att vi borde fundera över hur våra beslut påverkar människor i olika orter i Sverige. Jag tycker att vi också skulle fundera över hur vi politiker skall kunna lösa det här problemet, när nu inte marknaden gör det. Finns det något beslut vi kan fatta som gör att det här problemet kan lösas? Om de svältande barnen vore vår målgrupp, vilken strategi skulle vi då politiskt lägga upp för att lösa problemet? Olösligt kan det ju knappast vara. Utvärderingen är som sagt mycket dyster. Jag vill, fru talman, komma med ett förslag. Jag tror att många skulle kunna instämma i att det här skulle kunna vara en möjlig lösning. Jag tycker att vi skulle införa ett globalt barnbidrag. Det skulle t.ex. kunna vara 10 dollar i månaden. Det är ungefär 75 Det skulle gå till de här barnens mammor. Det skulle innebära att mammorna kunde köpa mat till sina barn. De skulle kunna betala skolavgifter. De skulle kunna göra ett litet inköp av en symaskin, några hönor eller en gris. Mammor, kvinnor, gör ofta så bara de får en liten summa pengar. Vi försöker ofta lösa problem på makronivå, när de kanske skall lösas på mikronivå. Jag tror att en liten summa pengar, så litet som 75 kronor i månaden per barn till de här mammorna, faktiskt skulle lösa problemet med de svältande barnen i världen. Vi gör så förfärligt mycket gott och vill så väl. FAO, FN:s världslivsmedelsorganisation, hade för drygt ett år sedan ett livsmedelstoppmöte, World Food Summit, där man bestämde att man skulle halvera antalet svältande människor från 800 miljoner till 400 miljoner på 20 år. Det är en alldeles för dålig målsättning. Vi måste naturligtvis göra mer. Vi måste göra det nu. Det är en akut situation. Att halvera antalet svältande människor från 800 miljoner till 400 miljoner på 20 år innebär ju att det fylls på hela tiden med svältande människor. De dör ju undan i den förfärande takten av sju miljoner barn per år. Vi säger ofta i alla möjliga sammanhang att fattigdomsbekämpningen är ett övergripande mål. Det gör vi t.ex. i Loméavtalet, alltså EU:s biståndsavtal med ACP-länderna. Där är fattigdomsbekämpningen det övergripande målet. Det skall vara det övergripande målet för handelspolitiken. När vi i praktiken ser vad vi gör motarbetar vi målet. Fattigdomen leder sedan till undernäring. Ofta leder undernäring till fattigdom därför att människor är så sjuka och trötta. Det finns mycket som bekymrar i utvecklingen på det globala området. Det är inte bara den ekonomiska krisen i Sydostasien och globala miljöproblem. Vi håller nu på att förhandla färdigt ett avtal som kallas MAI inom OECD, multilateralt avtal om investeringar, för att skydda utländska investeringar i alla länder. Alla områden i alla länder skall öppnas för utländska uppköp och ländernas regeringar får inte skydda och ställa villkor och krav. Avsikten är att liberalisera kapitalrörelserna mellan, i en första omgång, OECD:s länder ytterligare. Hur kommer det att drabba världens barn? Hur kommer det att drabba u-länderna? Hur skall de kunna skydda sin jordbruksproduktion, t.ex.? Jag är mycket bekymrad för det. Tidningen Broderskap har i dag ett gott exempel, som jag gärna vill stödja, som kommer från kyrkorna och folkrörelserna. Man vill ha en jubelkampanj, Jubel 2000. Man vill skapa en skuldfri start för en miljard människor nästa årtusende. Man vill avskriva de 40 fattigaste u-ländernas skulder. Idén kommer från Bibeln och Mose lag där man vart femtionde år skulle återställa all mark till den rätte ägaren. Det är en internationell kampanj som stöds av många olika organisationer. Det är ett bra exempel. Men jag tror, fru talman, att de stora makrolösningarna inte kommer att leda till att vi före år 2000 kan avskaffa död i undernäring hos alla de här miljonerna barn. Därför vill jag föreslå det globala barnbidraget. Det är allvarligt menat. Det räcker inte att ge det till de sju miljoner barn som kommer att dö i år. Vi måste ge det till fler eftersom problemet är att kunna lokalisera dem. Som ett första steg tycker jag att vi skulle ta ett par hundra miljoner barn i Afrika söder om Sahara och pröva om det inte kan vara ett bra verktyg att ge direkta finansiella bidrag till mammorna till alla dessa svältande barn.

Fru talman! När man de här dagarna har lyssnat till debatten finns det mycket välvilja och önskemål om insatser mot arbetslöshet och förbättrade sociala villkor för människorna, vilket vi inte minst har diskuterat i dag. På något vis känner jag det som om man glömmer bort den ram som vi alla verkar inom och som innebär att vi inte är ensamma om beslutsfattandet när det gäller särskilt den ekonomiska politiken. Sverige att minska den offentliga sektorn som ett huvudsakligt instrument för att fortsätta saneringen av statsfinanserna. I sina förslag när det gäller sysselsättningen föreslår kommissionen ökad lönespridning, låga arbetslöshetsersättningar, försvagad arbetsrätt osv. Det senaste instrumentet i arsenalen är att staterna skall vara skyldiga att försvåra fackliga stridsåtgärder, t.ex. inom transportnäringen. All den antisociala politiken föreslås givetvis inom ramen för den ekonomiska och monetära unionen, som man tolkar ställer vissa krav. Vi har ju den 4 december fattat beslut om att Sverige inte skall vara med i valutaunionen från start. Därmed har inte på något sätt debatten om valutaunionen avförts från den politiska dagordningen. Kraven restes ju att Sverige så snabbt som möjligt skall komma med. Nu behandlar också konstitutionsutskottet frågan om ändring av regeringsformen i syfte att göra Riksbankens verksamhet mer politiskt oberoende i enlighet med kraven inom EMU. Denna grundlagsändring i förtid kommer att tas en första gång i vår och behandlas i årets valrörelse. Målet är ju att fast penningvärde skall skrivas in i lag. Det är inte rätten till arbete som lagfästs. Vidare inleds nu slutspurten i EU:s ministerråd, särskilt Ekofinrådet, för att EU under brittiskt ordförandeskap i början av maj skall ta beslut om inledande av det tredje steget från den 1 januari 1999. Ett av besluten gäller vilka länder som skall vara med. Centralbanken bildas i juli månad. I många länder kommer uppmärksamheten och debatten om euron att bli allt intensivare. Den svenska regeringen skall ju också vara med och ta alla beslut. Jag tror, fru talman, att debatten i vårt land inte kommer att trappas ned. I de flesta länder betraktas valutaunionen som ett politiskt projekt. Det gäller att genom oåterkalleliga beslut fördjupa unionen och tvinga fram en gemensam ekonomisk politik, inklusive finanspolitik. EU skall på valutapolitikens område ta sig en större plats på världsarenan och hävda sig mot nordamerikanska och japanska finansintressen. I det här politiska projektet ingår att lyfta bort en central del av den ekonomiska politiken, penningpolitiken, från det parlamentariska beslutsfattandet och oåterkalleligen föra det till en ämbetsmannaelit bestående av bankdirektörer. När makten nu kommer att överlåtas till centralbanken blir det nästintill omöjligt att ta tillbaka den, som vi kan göra vid ett nationellt överförande av denna beslutsmakt. Det är fler än EMU-kritiker som oroar sig över detta oåterkalleliga beslut. Det är tydligen principen om inskränkt folkvald politisk makt som gäller. Att sätta prisstabiliteten som det övergripande målet för den ekonomiska politiken försätter givetvis de socialdemokratiska regeringarna, som med visst vänsterstöd nu vunnit makten i många EU-länder på just välfärds och rättvisefrågor, i en knipa. I många fall kommer inte vallöftena till arbetslösa och fattiga människor att kunna infrias. Amsterdamfördragets sysselsättningskapitel ändrar inte spelreglerna. Demonstrationer och andra protester mot åtstramningspolitiken kan under våren komma att ta oanade proportioner inför beslutet om euron i vår. Besvikelsen kan också leda till att högerextremismen stärks. De stora problemen för dessa regeringar är hur konvergensprogram och stabilitetspakt skall kunna förenas med det som man ibland kallar det sociala Europa med sjunkande arbetslöshet och social rättvisa. Risken är uppenbar att massarbetslösheten kommer att bestå i unionen, inklusive Sverige. Det blir, som LO-ekonomerna slår fast i Svenska Dagbladet den 15 januari, Riksbankens uppgift att inte tillåta att arbetslösheten sjunker så mycket att inflationsmålet hotas. Det blir Riksbankens plikt att förhindra att arbetslösheten halveras enligt regeringens mål. Redan har denna bank hotat med höjda räntor fastän inget inflationshot är synligt. I själva verket har ju marknadsräntorna sjunkit. Vänstern i hela Europa har ett mycket tungt arbete framöver att så gott det går inom ett mellanstatligt samarbete genomdriva en mer expansiv finanspolitik och förändra den ekonomiska politik som nu har lagts fast. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att få sregeringar med på en ny kurs och försöka bryta upp den för den sociala rättvisan och arbetslösheten så förödande normpolitiken.

Fru talman och övriga engagerade lyssnare! Kristdemokraterna vill se ett aktivt och konstruktivt svenskt medlemskap i EU. En önskvärd attitydförändring skulle vara att vi inte bara frågar oss hur EU kan gynna Sverige utan också vad Sverige kan bidra med inom EU. Kristdemokraterna efterlyser en starkare svensk profil genom ett ökat inflytande i expertgrupperna vid utformningen av kommissionens olika förslag. Kristdemokraterna anser att Sveriges roll måste vara att aktivt verka för att EU förbättrar sin förmåga att agera och ta ansvar för en demokratisk och fredlig utveckling både inom och utanför unionens gränser. Fru talman! Respekten för de grundläggande mänskliga fri och rättigheterna utgör stommen i ett demokratiskt samhälle. Denna respekt har alltid utgjort ett absolut villkor för medlemskap i Europasamarbetet och även en allmän princip för samarbetet inom EU. Denna princip har nu förstärkts genom Amsterdamfördraget, då EU:s domstol får i uppdrag att bevaka att unionen respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna. Fru talman! Kristdemokraterna vill se ett familjernas och medborgarnas Europa. Kristdemokraterna är fast förvissade om att ekonomiskt framåtskridande måste gå hand i hand med främjandet av en mänsklig och social utveckling. Till skillnad från dem som vill utveckla ett nyliberalt marknadernas Europa eller ett socialistiskt och kollektivistiskt Europa vill kristdemokraterna se ett familjernas och medborgarnas Europa. Det är därför viktigt att EU i högre grad prioriterar frågor som berör medborgarna. Det är en viktig signal till Europas 18 miljoner arbetslösa att EU-politiken kommer att fokusera på åtgärder som främjar sysselsättning och en bättre social standard. Fru talman! EU:s inre marknad bygger på såväl politiska mål om stabilitet och fred som ekonomiska mål om konkurrenskraft, prisstabilitet, industriell utveckling och handel. Kristdemokraternas utgångspunkt har varit att bedömningen av ett svenskt medlemskap i EMU skall utgå från sakpolitiska analyser. När vi har tagit ställning till ett deltagande i EMU har vi inte kunnat enbart betrakta EMU-projektet som sådant. Också tillståndet i svensk ekonomi måste studeras. Jag vill konstatera att Sverige under 25 år har tappat i ekonomisk utvecklingskraft. Bakgrunden är en dåligt fungerande lönebildning, en omodern arbetsrätt, dålig flexibilitet och bristande funktion på arbetsmarknaden, ett alltför bistert företagarklimat och tillväxthämmande skatter på arbete. Detta är extremt i Därför räcker det inte att Sverige uppfyller konvergenskriterierna. Låsta till EMU kommer alla dessa rigida strukturer att kunna göra stor skada och förvärra landets ekonomiska situation. Sveriges ekonomi är i sådant skick att ett svenskt medlemskap i den monetära unionen skulle ha riskerat att leda till en ytterligare ökning av arbetslösheten. Sverige måste nu i stället lösa sina strukturella problem. När en ny regering med stor kraft efter valet måste gripa sig an de svenska problemen vore det oklokt att oåterkalleligt länka Sveriges penningpolitiska öde till de övriga EU-länder som också har strukturella problem. Den nuvarande regeringen har ensidigt satsat på en sanering av statens finanser genom neddragningar och skattehöjningar, medan tillväxtfrämjande åtgärder och strukturella reformer har avvisats. Det är därför inte realistiskt att utan långtgående skadeverkningar ansluta Sverige till EMU. Det är därför glädjande att riksdagen har fattat beslutet att Sverige inte skall gå med. Fru talman! Kristdemokraterna anser att det finns mycket inom EU som måste förändras och utvecklas, inte minst medborgarnas rörelsefrihet. Fri rörlighet och öppenhet knyter människor och länder närmare varandra. Kulturellt utbyte lägger grunden för förtroendefulla relationer. Att bryta ned hinder för öppenhet och frihet är ett angeläget arbete. Sveriges riksdag skall snart ta ställning till det s.k. Schengenavtalet, som är ett verktyg för att förenkla gränspassage för medborgare. Europeiska unionen förklarade kristdemokraterna att vi önskade medverka till att förverkliga den fria rörligheten för personer. Samtidigt gjorde vi två förbehåll. För det första skulle personkontrollerna vid de inre gränserna avvecklas först när verkningsfulla kompensatoriska åtgärder var på plats, för att hejda kriminell verksamhet vid gränsen. För det andra skulle de gemensamma reglerna för asyl ge utrymme för en generös nationell flyktingpolitik. Kristdemokraterna anser att neddragningen av gränskontrollresurserna har gjorts alldeles för tidigt och därmed i onödan öppnat för olika former av kriminell verksamhet. Detta måste åtgärdas genom ökade resurser för en satsning på gränsöverskridande polisiärt samarbete inom EU. Kristdemokraterna anser att kampen mot narkotika måste ha högsta prioritet. Det är därför viktigt att vi satsar pengar på de resurser som kan bevaka den gränsöverskridande kriminaliteten. Vi anser också att det är viktigt att slå vakt om den alkoholpolitik som Sverige hävdade i förhandlingarna. Vi ser i dag resultatet av att det släpps in mycket av illegal alkohol och tobak över gränserna. Det är viktigt att den svenska regeringen nu tar ansvar för detta.

Fru talman! Holger Gustafsson beskrev Schengenavtalet, som vi snart skall ta ställning till här i riksdagen, i ganska positiva ordalag. Vi är från vår sida mycket kritiska, inte minst till den omfattande registrering av människor som man här ger möjlighet till och kommer att utveckla. En viktig kritik i detta sammanhang gäller bristen på kontroll från parlamentariskt håll över den här registerverksamheten. Det har nu förekommit uppgifter om att Schengentjänstemän till brottssyndikat sålt delar av det hemliga registret. Det har också förekommit att en tjänsteman har lämnat hemligt material på en järnvägsstation i Gent. Det visade sig också att vederbörande hade en hel del hemligt material hemma. Det pågår alltså egentligen redan en brottslig verksamhet bland de här tjänstemännen. Hur ser Holger Gustafsson på nödvändigheten att förstärka den parlamentariska kontrollen av registerverksamheten inom Schengensamarbetet?
Fru talman! Det är självklart så att man kan hitta exempel på tjänstemän som inte lever upp till vare sig lag eller ordning i ett sådant här sammanhang. Bengt Hurtig vet också mycket väl att vi har gått igenom de här frågorna i EU-nämnden och att vår minister vid de föredragningar som gjorts har kunnat konstatera att de registreringar som skall ske inte är av annan karaktär än de som vi är vana vid under den svenska lagstiftningen. De är inte heller annorlunda än vad som förekommer under de olika nationella lagstiftningarna. Men jag vill naturligtvis erkänna, och det var tanken i mitt tal, att öppna gränser har både en god sida och en komplicerad sida. Öppenhet skapar möjligheter för oss vanliga medborgare men ger också tillfällen till ökad kriminalitet. Det är därför som vi säger att vi vill se de kompensatoriska åtgärderna innan en ökad frihet över gränserna släpps fram.
Fru talman! Det är självklart att vi trots allt fortfarande själva bestämmer hur vi skall registrera människor, men också härvidlag pågår det ett utredningsarbete. Det kommer en rad förslag vilka, som jag ser det, ökar möjligheterna att föra register över människor i vårt samhälle. Det finns ett kontrollorgan inom ramen för Schengenavtalet som har lämnat en rapport över de första årens verksamhet. Detta kontrollorgan har bara fått en mindre del av den budget som det önskade för att kunna utföra sitt arbete. Man har blivit utkastad från det franska Schengenkontoret därför att man ansågs inte ha något där att göra. Man riktar över huvud taget mycket skarp kritik mot hur den här registerverksamheten hanteras och menar att kontrollfunktionen egentligen inte fungerar. Det är trots allt regeringarnas eget kontrollorgan som framför den här kritiken.
Fru talman! Jag har naturligtvis ingenting emot en parlamentarisk kontroll om den kan arrangeras på något lämpligt sätt. Det är självklart. Vi är mycket måna om att registreringar inte skall drabba enskilda civila människor. Men vi skall också veta att den internationella narkotikamaffian omsätter mer pengar än världens oljehandel. Den har alltså oändliga resurser att föra kriminalitet över våra gränser oavsett om vi är med i EU eller inte och oavsett hur vi agerar. Vi måste som ett civilt samhälle ha möjlighet att använda vår teknik och våra medel för att stoppa den här verksamheten. Om vi skulle säga nej till att flytta fram ambitionerna på detta område går vi faktiskt den maffian till mötes. Det vill jag inte medverka till. Jag medger att det finns svårigheter här. Men vi får inte tveka.

Fru talman! Alla har vi väl skrattat åt historien om mannen som kastade jästen efter degen in i ugnen. Ändå är det mestadels det som kännetecknar sättet vi debatterar på i riksdagen, och då skrattar vi inte. Under hösten har vi i utskottsarbete och i kammardebatter helt inriktat oss på budgeten, på prislapparna för den verksamhet som vi beslutar om. Nu en månad senare kommer den allmänpolitiska debatten. Om den haft som utgångspunkt att ge signaler för framtiden hade det varit väl. Men vi har hört mera om vems fel det vara för si och så många år sedan att olika brister finns. Det är detta som allmänheten är så vådligt trött på. Det är detta som ger en negativ inställning till vårt viktiga uppdrag. Det är inte debatterandet i sig som man ogillar utan sättet det sker på. I så måtto stämmer det väl att denna debatt har varit allmänpolitisk, eftersom allt mellan miljö, arbetslöshet, jämlikhet och pensioner har ventilerats. Alla har fått en chans att rida fram på sin käpphäst, och de flesta har gjort det också. Därvid har man - som alltid i denna kammare - ägnat sig åt makt, medel och en del mål. Men någon övergripande syn, eller de värden och värderingar som vägleder, eller skall göra det, redovisas inte av någon. För säkerhets skull får jag betona att med värden menar jag inte pengar. Vi har som vanligt fått veta längden och bredden hos de verktyg som man nu anser behövs i politiken och priset på dem. Men vilken vision har vi som leder oss till dessa ställningstaganden? Fru talman! Jag har snart varit ledamot av denna kammare i sju år. Jag vågar påstå att vi på hela denna tid inte har haft en enda ideologisk debatt värd namnet. Det är ingen tröst att läget är detsamma i de andra politiska församlingarna ute i landet. Det är här hos oss, som skall vara normbildare och lagstiftare, som den debatten i första hand skall föras. Utan en sådan debatt - där vi dessutom finge en möjlighet att på ett bättre sätt pröva hur vi upplever valören på de begrepp som vi understundom använder, och där vi ibland talar förbi varandra, eftersom vi baserar dem på olika värderingar och värden - kan vi inte undvika den uppenbara aspektblindhet som alltför ofta kan förmärkas. Det är en ytterligare negativ faktor i allmänhetens upplevelse av det politiska språket och den politiska verksamheten och därmed ytterst för det politiska intresset. Vad det betyder för försvagningen av demokratin skulle egentligen inte ens behöva påpekas. I stället för att som här har gjorts i dagens debatt att efter en skatteskala försöka ange var gränsen går mellan den egna positiva människosynen och andras, underförstått negativa dito, skulle naturligtvis tagits upp utifrån andra värderingsgrunder den människosyn respektive samhällssyn som vi förfäktar. Låt mig även på denna punkt göra ett förtydligande: Samhällssyn och syn på stat och kommun är inte samma sak. Samhället måste alltid vara ett mycket vidare begrepp än de båda andra. Då bör vi också kunna slippa påståenden som t.ex. att moderaterna tar skattepengar från det allmänna. Det allmänna äger inga skattepengar. Den enskilde äger. Huruvida resurserna skall användas individuellt eller i gemenskap är sådant som våra olika synsätt på samspelet mellan individer och gemenskaper leder fram till. Hur upplever vi solidaritet och ansvar för vår nästa? Det är inget som kan beslutas i lag eller där man kan köpa sig fri från personligt ansvar med en skatteinbetalning. Kommer det inte från hjärtat är det fråga om något annat. Är det detta som har lett till att många numera är så socialt passiva? Om en olycka sker vänder man ryggen till eller bara tittar på. Allt är samhällets ansvar. Det är det man har betalat till. Vilken människosyn leder det till? Vilken människosyn får våra unga när i dag negativa moralsignaler via massmedier kommer direkt in i våra hem, där förut föräldrar, skola, söndagsskola och även medierna gav positiv vägledning? Visst kan man förenkla en debatt om man renodlar en fråga. Men när beslutet skall möta verkligheten finns det ingen ekonomi som inte har betydelse för ekologi och etik och vise versa. Varför är bildning och inte bara utbildning viktig? Varför är äganderätt och förvaltarskap så viktiga för vår syn på människan som okränkbar individ? Om vårt sätt att behandla dem som av olika skäl kommer hit visar vilken människosyn vi har är det illa, mer än illa. Utan att först ha definierat vår människosyn förblir vår immigrationspolitik, liksom förresten även vår u-landspolitik, inhuman, ineffektiv och dyr och hjälper demokratifientliga rörelser i deras rekrytering. Rättvisa är ett begrepp som ofta kastas in i olika debatter för att rättfärdiga åtgärder. Men rättvisa i djupare mening är inte detsamma som att bara omfördela pengar och därmed alltför ofta skapa nya orättvisor. Fru talman! Mitt budskap är inte att vi skall byta ut sakfrågorna mot att ha politiska fäktningar med Burkes och Mills skrifter och Marx och Maos dogmer. Däremot bör - ja, jag tycker vi måste - med jämna mellanrum hålla debatter fria från procentsatser och krontal där vi resonerar kring just detta med individ och samhälle utifrån icke-materiell utgångspunkt. Vi måste inför varandra, oss själva och våra väljare, komma fram till och tala om vad vi menar med ett gott samhälle. Inte som slutmål - sådant kallas utopier - utan som en vision, som något att ta ut färdriktningen mot. Utan en sådan övergripande värderings och värdesyn förblir de materiella åtgärderna ett lapptäcke utan harmoni i sitt mönster. För att lyfta politiken och dess anseende och för att göra den bättre för människorna måste vi debattera i bättre ordning. Jag menar att detta är en viktigare fråga än de flesta andra för t.ex. talmanskonferensen. Jag ser med förväntan fram mot vår första riktiga idédebatt. Fru talman! Det blir inget bra av degklumpen om man kastar in jästen i efterhand.

Fru talman! Jag vill gärna delta i denna idédebatt. Jag tyckte det var spännande när Lennart Fridén talade om värde, vision och också om rättvisa. Jag vill tala om min vision och de värden som jag skulle vilja ha som utgångspunkt. Det värde som jag tror vi delar är alla människors lika värde. Min vision är att alla skall kunna äta sig mätta och ha rent vatten. Min rättvisa består i att den femtedel av jordens rikaste människor som disponerar 82,7 % av inkomsterna på något vis måste föra över resurser till den femtedel fattigaste som bara får 1,4 % av jordens totala inkomster. Är det en rättviseaspekt som Lennart Fridén kan ställa upp på? Skulle Lennart Fridén kunna tänka sig att stödja det förslag om ett globalt barnbidrag som jag tidigare i debatten förde fram för att det skulle kunna bli en något mer rättvis värld?
Fru talman! Att ge rättvisa åt en sådan debatt och att rättvist debattera de frågorna kan inte göras på den minut som står till vårt förfogande i en replik. Självfallet har vi alla var och en - och här kommer det personliga ansvaret in - ansvaret för var och en av de medmänniskor som finns på denna jord. Det är utifrån de värderingar vi har som vi också bör visa i handling vad vi gör för att skapa rättvisa. Det gäller att också kunna diskutera och definiera vad vi menar med rättvisa. Det är inte bara fråga om att föra över medel, utan det är fråga om så mycket annat.
Fru talman! Rättvisa är en fråga om många olika saker. Men det har också att göra med pengar, i synnerhet när bristen på pengar gör att barn dör av undernäring därför att föräldrarna inte har pengar att köpa mat för. Jag har en uppgift om att de 358 rikaste människorna i världen äger en förmögenhet som motsvarar årsinkomsten för de fattigaste 45 % av jordens befolkning, 2,3 miljarder människor.
Fru talman! Hybriden Lennart Persson vet jag inte vem det är. Att skapa rättvisa är inte bara fråga om att fördela. Det kan man göra så länge det finns någonting. Det är också fråga om att skapa resurser för att ha någonting att fördela mellan människorna, så att alla har en chans att få ta del av de värden som skapas. Jag tror att det finns mycket annat än just det här.
Åtminstone hälften av de absolut fattiga saknar t.o.m. rent vatten. Jag tycker att det är en ideologisk fråga hur man fördelar resurser och vilka människor man skall värna om på jorden. Har inte alla människor lika värde? Eftersom detta skulle vara en idédebatt borde vi kunna tänka oss att det skulle finnas något slags global rättvisa för hela planeten och hela mänskligheten.
Jag hoppas verkligen att de rika personer som Lena Klevenås nämnde rannsakar sitt hjärta och gör vad de kan. Jag vill inte sätta mig till doms över dem, med det är oerhört väsentligt att alla tar sitt personliga ansvar. Det hoppas jag att vi alla gör, oavsett om vi är avlönade med ca 30 000 kronor i månaden som jag och Lena Klevenås eller om man har högre eller lägre inkomster. Det är väldigt mycket fråga om en individuell insats i sammanhanget.
Kan Lennart Persson tänka sig att man skulle kunna beskatta de 358 dollarmiljardärerna, t.ex. genom förslag som kommit i Carlssonkommissionens rapport eller liknande? Ett exempel är landningsavgifter på flygplatser.

Fru talman! Ledamöter! Jag skall tala om demokratin. Det är vi här i riksdagen som skall utöva folkstyret. Vi har ju den formella makten att göra nästan vad vi vill. Men jag tror att det är dags att börja erkänna att vi har förlorat delar av den formella makten och att vi håller på att förlora ännu mer av den reella makten. Varför gör vi det? En journalist skrev för ett tag sedan apropå någon kommun att demokratin har kommit litet på "mellis". Det finns en risk för att även demokratin här i riksdagen kan komma litet på "mellis", litet emellan, litet på bänken, litet utanför. Det får vi ändra på. Vad beror det här på? Ja, det beror till delar på EU och EMU processen. Men i grunden beror det på att vi lever i en helt ny tid. Vi har de problem Lena Klevenås tog upp, men också globaliseringen och Sydostasienkrisen - det är en helt ny tid vi lever i. Vi upplever en kopernikansk vändning i historien, där de gamla reglerna och mallarna inte stämmer. Då fungerar inte våra gamla verktyg. I denna nya tid kan och skall inte vi i riksdagen ha hela makten. Det är nog positivt för Lennart Fridén att höra. Men vi måste skaffa oss mer makt och ta tillbaka en del av det vi har förlorat. Vad skall vi då göra? Jo, vi skall säga som det är: Vi skall inte ha äran för allting som sker i samhället, och vi skall heller inte kritiken för allting. Budgetunderskotten är inte bara politikernas fel. Arbetslösheten är inte bara politikernas fel. Som socialist och marxist säger jag att det beror en hel del på kapitalismen. Den är inte krisfri. Men allt är inte politikens fel. Det finns grundläggande strukturella problem i den här kopernikanska vändningen, i informationssamhället och den globala kapitalismen. Det skrev t.o.m. en sådan notorisk finansman som Soros i Dagens Nyheter i julas. Det handlade om de stora krisproblemen i världen. Jag kan nämna en annan sak som visar att allt inte är vårt fel. Valåret 1994 hade staten ett underskott på 180 miljarder. 1997 var det nere i 30 miljarder. Vem fixade bort 150 miljarder? Var det vi i riksdagen? Utgifterna 1997 var lika stora som 1994, så det är inte på utgiftssidan det har rasslat till. Utgifterna var lika stora då som nu. Men på inkomstsidan har det faktiskt tickat in 180 miljarder. Varför då? Har vi höjt skatten med 180 miljarder? Nej. Möjligtvis med 70 miljarder, säger kanske Fridén för att dra till. Men de andra 100 miljarderna då? De har kommit till för att samhället har växt och reallönerna har ökat. Det är varken politikens fel eller förtjänst, utan det är knegarnas förtjänster och deras ansvarstagande som har räddat statsfinanserna. Så när Göran Persson säger att de sänkta barnbidragen räddade statsfinanserna så är det inte helt sant. Ära löntagarna i Sverige mer än politikerna för budgetsaneringen! Nu gäller det att ta tillbaka mera makt, och då skall vi erkänna att de här problemen finns och att vi inte har hela makten. När vi har gjort det kan vi skaffa oss mer makt. Då kan vi sätta riksdagen i centrum. Vi skall stärka debattformerna i riksdagen. Det vore väl bra, Lennart Fridén? Tänk om ni får tid på er att diskutera ideologin! Vi skall se till att ha debatt före beslut och se till att vi kan mötas på bättre sätt i verkligt aktuella frågor. Det skall inte vara sådana frågor som medierna behagar göra aktuella. De gjorde t.ex. ett TV-inslag om ett vårdhem. Men har inte vi diskuterat vårdfrågorna här förut, innan TV gjorde ett reportage? Jo, det har vi! Men vi diskuterar inte andra frågor tillräckligt. Vad är det för 100 miljarder som Riksgälden lånar upp? Vi diskuterar miljoner och kronor, men Lennart Fridén har rätt då han säger att vi inte nog diskuterar värderingar och de stora miljarderna. Att Riksgälden lånar upp 100 miljarder, är det bra eller dåligt? Det är en sådan fråga. Sedan måste vi stärka vår uppföljning och kontroll av hur pengarna används. Vi skall inte bara anslå pengar och hoppas att det går bra. Stärk utskottens ställning i uppföljnings och kontrollarbetet! Se till att arbetsmarknadsutskottet följer arbetsmarknadspolitiken! Se till att vi får ett starkt revisionsorgan under riksdagen! Vi måste lösa frågan om Riksdagens revisorer, allra helst under denna vår. Vi skall se till att riksdagen blir en del i EU processen. Nu är vi långt efter tjänstemännen i förvaltningen, och vi måste i alla fall ligga parallellt med dem. Det är också något vi skall göra i riksdagen. Vi skall stärka riksdagens sakkompetens. Vi har utredningstjänsten, och ett budgetkontor håller på att byggas upp, men vi kan utnyttja vår tjänstemannahord långt mera. Vi skulle kunna dra ned på tiden som de sitter och klipper i våra motionstexter för att göra reservationer och låta deras stora kompetens användas för utredning och sakkunskap. Den debatten skall vi inte låta skötas av universiteten. Vi kan stärka riksdagen på så sätt. Vi kan driva ett riksdagens utredningskontor som motvikt till det utredningsväsende som fungerar alltför dåligt på många håll. Vi har möjligheter. Jag repeterar: stärkt debatt, uppföljning och kontroll, EU-processen, framlyftande av riksdagens sakkompetens. Och våga ta enade beslut! Våga fatta litet beslut! Vi kan göra det. Se på skatteväxlingen! Alla är överens, utom möjligtvis moderaterna som inte var med. Låt det då bli handling! Alla pratar om att kunna göra något med tjänstesektorn, utom möjligtvis socialdemokraterna. Men moderater och socialdemokrater - följ med in! När Gudrun talade om köksbordet var det detta hon menade. Det finns en del utrymme där vi kan fatta konkreta beslut. När vi går in här i ledamotshuset står det något väldigt vackert vid ingången: In necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Fritt översatt står det: Där det är nödvändigt, var enig. Ja, greja underskottet! Där tveksamhet råder, tillåt frihet. Ja, låt oss komma med konstruktiva idéer för att greja jobben! Var alltid varsam. Ja, vi skall vara hårda i sak men mjuka i tonen. Alltför ofta är vi tvärtom. Vi kan göra någonting inne i riksdagen om vi tar oss i kragen.

Fru talman! Det är alltid lika fascinerande både att se och höra Lars Bäckström i talarstolen. Han hade rätt i att det är de som arbetar som skapar värdena. Det är faktiskt så. Oftast gör de det trots politikerna. När jag för några år sedan var i Brasilien konstaterade man att anledningen till att ekonomin där trots alla bekymmer gick framåt var att det skedde på nätterna. Då sov politikerna och bankerna var stängda. Lars Bäckström påpekade mycket riktigt att det finns problem även inom kapitalismen. Han sade att allt inte är politikens fel. Då kan man fråga sig var felet låg i de länder som man numera i vänsterkretsar kallar för misslyckade experiment? De drabbade dock människor i över 70 år. Vilka var problemen då? Var låg felen? Vilken människosyn ledde fram till att man hamnade där man hamnade?
Fru talman! Felet var att man trodde att man genom politiska beslut kunde bestämma hur mycket av en vara som skulle produceras och vad den skulle kosta. Det kan man inte göra på den nivån. Vad var det för människosyn? Det var en övertro på politiken och att vi politiker fixar och grejar åt allt och alla. Det var de två mest grundläggande felen. Marxismens grundideologi i Kommunistiska manifestet säger: Och så framträder ett samhälle vari envars fria utveckling är en förutsättning för allas fria utveckling. Det är den typ av marxism som jag hyllar. Detta var den ideologiska debatt Lennart Fridén ville ha. Nu har vi hunnit med den också. Men det grundläggande felet just nu är att den här motpolen, den extrema kapitalismen, just nu grasserar. T.o.m. George Soros inser att vi måste ha en politik som kontrollerar den och fördelar en del av det som produceras, annars hotas samhällena av sammanbrott. Det är det som just nu sker i Sydostasien. Det är den extremkapitalismen, den anarkoliberalismen, som ni måste avlägsna er från. Nu tror jag inte att Lennart Fridén hemfaller åt den, eller hur?
Fru talman! För mig har aldrig liberalism som sådan varit ett positivt begrepp. Det har jag haft litet svårt för sedan jag läste Adam Smith för första gången. Han skriver att man skall inte förvänta sig att man skall få någonting av sin granne av medmänsklighet utan för att han kan tjäna pengar på det. Därmed nog när det gäller liberalismen. Men sedan vill jag säga till Lars Bäckström att vi inte har klarat av den här debatten. Vi har inte påbörjat den ännu. Jag kan bara konstatera att det är bra om Lars Bäckström hakar på, och om flera gör det. På det sättet kan vi få en debatt på det här området. Sedan tycker jag att det var skojigt att Lars Bäckström, som ju är en smidig och smart politiker, antingen har vänt kappan efter vinden och numera tycker så här eller har lärt av historien. Det har man ju gjort alltför sällan i politiken. Men i så fall är Lars
Fru talman! Jag är smidig och följer tidsutvecklingen. Det är det jag har fått lära av historien. Det är själva grundidén i min marxistiska samhällssyn. Jag är alltså sådan. En del tidningar brukar kalla mig modernist och förnyare. Det är lögn. Jag är en klassisk ortodox marxist på riktigt, inte en sådan som tuggar teser. Jag försöker se vad som händer i verkligheten i samhället och följer med det. Och det skall vi väl göra, Lennart Fridén. Men då är det så viktigt att Lennart Fridén också tar fasta på det. Tänk om ni i Moderaterna en enda gång kunde erkänna att det finns något som heter fördelningspolitik. Jag talar om tillväxt. Kan ni inte ens ta det ordet i er mun någon gång? Då skulle vi komma oerhört mycket närmare varandra. Läs mina fem punkter om riksdagsarbetet i protokollet, Lennart Fridén! Om ni moderater diskuterar dem kommer det att hända någonting. Vi kan se till det. Eftersom riksdagen nu är svag, skall vi göra den starkare. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra oändligt mycket mer om vi erkänner att vi inte kan göra allt. Vi kan få ned arbetslösheten, vi kan få upp antalet jobb och se till att ha sunda statsfinanser. Men då får vi inte hemfalla åt att aldrig ta ordet fördelningspolitik i vår mun.

Fru talman! Snart har det andra årtusendet efter Kristi födelse lagts till historien. Ett tusenårsskifte är naturligtvis en alldeles speciell händelse och kanske går några tankar tillbaka till vad som hände i vårt land för 1 000 år sedan. Kristendomens utbredning till Norden pågick och skapade förändringar i levnadsvanor, tänkesätt och mentalitet. De värderingar och normer som utgår från den kristna etiken har lämnat tydliga spår i samhällets utveckling de senaste tusen åren och är grundpelare i demokratin. Vi kristdemokrater menar därför att Sveriges tusenåriga samlade erfarenhet av den kristna etiken håller att bygga vidare på. I en tid av ökad internationalisering blir det allt viktigare med en fast förankring i gemensamma värderingar och god kunskap om den egna kulturen och den religion som präglar vårt samhälle. Är man trygg i den egna identiteten leder det till en ökad förståelse och tolerans för andra människor som är ett skydd mot främlingsfientlighet. Synen på varje människas lika värde och ansvaret för globala frågor som fattigdom, överlevnad och klyftor mellan rika och fattiga länder utgår från ett moraliskt synsätt med djup förankring i kristen etik. Även ur miljöperspektiv behövs en etisk grund. Den kristna förvaltarskapstanken lär oss att ansvarsfullt bruka och inte förbruka den jord vi ärvt, så att vi kan överlämna den i så ofördärvat skick som möjligt till våra barn. Fru talman! Hur kan då den kristna etiken gagna samspelet människor emellan i vårt samhälle? Den kan bidra till ett tryggare samhällsklimat och ge barn och ungdomar fasta normer för olika etiska ställningstaganden. En orienterare uppfattar det inte som besvärande att bära med sig karta och kompass, eftersom denne vet att de är nödvändiga hjälpmedel för att hitta rätt. På samma sätt har våra barn och skolelever behov av en etisk karta och kompass, dvs. en vägledning om vad som är rätt och sant för att lättare klara sig genom tillvaron, som kan vara nog så snårig. Om vi satsar på denna normgivning i hem och skola och i resten av samhället främjar vi trivsel och trygghet i umgänget människor emellan och vi får ett starkt men mjukt samhälle. Etik berör faktiskt alla samhällsområden. Det är själva grunden för samhällets existens. Ordet samhälle betyder gemensam grund. Etiska grundvärderingar utgör ett sammanhållande band för ett folk, och vi är okloka om vi inte lär av gångna generationers erfarenheter när vi skall bestämma vilka normer det skall vara. Vi kan jämföra med trafikregler. Dessa har vi inte för att vi vill skapa en massa förbud och lägga bördor på varandra. Vi har dem för att underlätta och för att skona oss från kollisioner och haverier. De tio budorden innehåller normer för hur vi lättare kan leva tillsammans i gemenskap på jorden. Budorden har gällt i många generationer och kommer att gälla som riktmärken i en förvirrad värld. Kanske är budorden vårt viktigaste arv. I den gyllene regeln finns en bra sammanfattning: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem." Respekten för människovärdet är grundbulten i de kristna värderingarna och därmed för ett gott samhälle. För att inte underminera demokratin måste människovärdet finnas levande i tänkandet hos såväl gammal som ung. I allt samhällsarbete är det därför viktigt att skapa sådana relationer, normer och regler som förhindrar kränkningar av människovärdet. Fru talman! Hur knyter vi då dessa värderingar till samhällsbyggandet? Jag vill peka på fem samhällsområden: För det första: Föräldrarna och hemmen har en oersättlig roll när det gäller fostran och normöverföring. Våldskommissionen skrev för några år sedan: "Föräldrarna är den största brottsförebyggande resurs som samhället har." Familjen och en skola med sunda normer grundlägger och förstärker vårt rättssamhälle och är det säkraste sättet att i framtidens samhälle bl.a. motverka våld, främlingsfientlighet och få trygga gator och torg. För det andra: Svenskarna skiljer sig mest i hela Europa. Skilsmässofrekvensen var 52 % 1995. Varje år får 45 000 barn vara med om en separation och för 10 000 av dem är det andra gången. De största insatserna för barnen gör vi genom att skapa goda förutsättningar för föräldrarna att hålla ihop. Genom att prioritera äktenskapet som samlevnadsform och satsa på föräldrautbildning för alla blivande föräldrar och låta familjestabilitet bli ett viktigt nationellt mål skapar vi bättre förutsättningar för familjer att hålla ihop. Det går att utforma samhället så att familjens medlemmar får mer tid med varandra och därmed orkar bry sig om varandra, hinner se olika behov och lösa problemen innan de växt och blivit för stora. Avgörande är att barn och föräldrar får tid, uppmärksamhet och rätt till varandra. Det som är bäst för barnen avgörs bäst av deras föräldrar. Trygga familjer är friskvård för samhället. För det tredje: Respekten för människovärdet kräver att vården och omsorgen intar en särställning när vi fördelar samhällets resurser. Att garantera varje patient värdighet i vården handlar ytterst om att kvalitetssäkra vården. Värdig vård, hemmiljö och omvårdnad på äldre dagar måste vara en självklarhet i vårt samhälle. Det behövs fler händer i vården. För det fjärde: Inom affärslivet är tillväxtens motor hur samspelet mellan människor, företag och myndigheter fungerar. Vi kristdemokrater menar att en politik som baseras på hederlighet, personligt ansvarstagande och rättssäkerhet är grunden för en långsiktigt god utveckling. Förr räckte det hedervärda handslaget vid en affärsuppgörelse, men hur långt räcker det i dag? För det femte: Ett förvaltarskap värt namnet kräver att vi stoppar nedrustningen inom miljövården. En skärpt miljölagstiftning med resurser för att rättsväsendet skall komma åt miljöbovar och ett nationellt klimatpolitiskt handlingsprogram är vägar mot en ny livsstil där ord får bli handling. Fru talman! Vi gör oss själva en stor tjänst när vi bygger samhället utifrån en gemensam och stabil grund. Vid ett bygge är grunden det viktigaste. Detta gäller även samhällsbyggande. Ju stabilare grund, desto stabilare byggnad.
Fru talman! Jag tycker att det allra mesta Åke Carnerö sade var väldigt bra. Jag betraktar mig själv som en kristen man. Men jag hakade upp mig på en formulering som jag tycker låter litet märklig för mig som liberal, och jag tycker ändå att jag försöker skilja på min tro och politiken. Det skulle vara intressant att höra Åke Carnerö förklara vad han menar. Åke Carnerö sade att man skulle prioritera äktenskapet som samlevnadsform. Jag tycker kanske att det är litet konstigt om vi i politiska sammanhang skall ha synpunkter på vilken samlevnadsform folk väljer.
Herr talman! Ola Ström tar upp det jag sade om att prioritera äktenskapet. Självfallet skall inte samhället styra och säga att den här modellen är den enda tillåtna. Det här är ett avtal mellan två personer, och det är naturligtvis frivilligt. När jag säger att vi prioriterar äktenskapet är det för att de löften som ges vid äktenskapet inte bara gäller mellan de två makarna utan också handlar om samhället, och det gäller naturligtvis att se till att vi kan skydda det uppväxande släktet. Det är en bakgrund till att jag vill hävda att det är viktigt att vi prioriterar äktenskapet.
Herr talman! Jag lyssnade noga på svaret, men jag är inte riktigt säker på att jag förstår den exakta innebörden. Jag har aldrig trott att Åke Carnerö eller någon annan vill förbjuda andra samlevnadsformer än äktenskapet. Men utifrån mina utgångspunkter kvarstår det ändå ett frågetecken för varför man politiskt skulle prioritera äktenskapet eller någon samlevnadsform över huvud taget. För mig känns det väldigt konstigt. Men jag kanske kan få ett klargörande på den punkten.
Herr talman! Jag vet inte om jag kan utveckla det mer än jag gjorde förut. Genom det här avtalet kan barnen i äktenskapet få känna den viktiga tryggheten att leva i en stabil samlevnadsform. Det kan naturligtvis barnen göra i andra former också, men jag menar att äktenskapet är ett avtal mellan två makar och inför andra. Då är det viktigt att samhället kan prioritera äktenskapet.

Herr talman! Vi moderater betonar gång på gång att rättsstatens viktigaste uppgift är att upprätthålla en god rättsordning och skydda medborgarna mot våld, intrång och andra övergrepp från såväl enskilda som det allmänna. Vi anser också att det är en självklarhet att polisen och det övriga rättsväsendet även i ekonomiska kristider måste tilldelas tillräckliga resurser så att medborgarnas krav på rättstrygghet och rättssäkerhet kan garanteras. Men verkligheten fungerar inte tillfredsställande längre, och det beror på socialdemokraternas stora besparingar. Nedskärningar inom polisen med 780 miljoner kronor under de senaste åren har lett till att antalet poliser har minskat med ungefär tusen personer. De äldre, mest erfarna brottsutredarna har fått gå i förtida pension, med allvarliga konsekvenser för polisens brottsutredande verksamhet. Till detta skall vi lägga att antalet civilanställda inom polisen kommer att minska med 1 100 fram till år 1999. Detta innebär att ett stort antal poliser i dag måste avsätta tid till rena administrativa arbetsuppgifter av olika slag. Denna misshushållning med polisens kompetens och bristande resurser innebär att polisen tvingas avskriva ett stort antal brottsutredningar, eller samla anmälningar och utredningar på hög, i stället för att utreda brotten och skicka dem vidare till åklagare. Det kommer också att ta tid innan vi får ut tillräckligt med nya poliser på fältet, eftersom ingen antagning till Polishögskolan har skett sedan hösten Herr talman! Räknar man om socialdemokraternas beslutade polisbesparingar i antal vanliga poliser motsvarar de ungefär 2 200 poliser. Fördelas dessa sedan rakt av per län skulle det innebära att varje län fick 90 fler poliser. När det gäller utbyggnaden av närpolisverksamheten finner man ute i landet att den antingen har försvårats eller stannat upp, eller också kallas den närpolisverksamhet fast poliserna nästan helt och hållet ägnar sig åt utredningsarbete. På vissa håll i landet försöker man bygga upp NÄPO-verksamheten men tar då resurser från utrycknings och utredningsenheterna. Det varken får eller kan vara rätt att NÄPO verksamheten byggs ut på bekostnad av annan viktig verksamhet. Detta är dock vad som håller på att hända t.ex. i Skåne län, bl.a. i min hemort Ängelholm. I dag tjänstgör under kvällar och nätter fyra poliser i utryckningsstyrkan - vilken eventuellt skall bantas till endast tre poliser - som skall bevaka fem kommuner med 90 000 invånare. Herr talman!

Detta har lett till att människor anser att det är betydligt svårare att nå polisen via telefon. Det kommer att innebära att människor helt enkelt mer och mer kommer att strunta i att försöka ge polisen tips av olika slag eller göra anmälningar. Jag vill påstå att många medborgare inte längre känner sig trygga i samhället eller inte vågar lita på att få hjälp av polisen vid behov. Det visar sig att människor mer och mer börjar anlita vaktbolag för att känna trygghet. I Klippan funderar t.ex. handlarna på att köpa bevakningstjänst för att skydda sig mot butiksinbrott efter det att en klädesbutik haft tre inbrott på nio månader. I Örkelljunga erbjuds villaägare att erhålla bostadsområdesbevakning. I Ängelholm har Hyresgästföreningen varit initiativtagare till ett projekt kallat Grannsamverkan, där närpolisen samarbetar med boende i olika bostadsområden. I Olofström, som jag besökte för en vecka sedan, finns en s.k. störningsjour dit människor kan vända sig vid t.ex. Herr talman! Jag undrar hur socialdemokraterna bara kan blunda för vad som händer ute i verkligheten. Jag är också förvånad över att det är så ont om insändare och debattartiklar från socialdemokratiska politiker vad gäller polisväsendets bekymmer och problem. Och varför gör socialdemokraterna inte fler besök hos polisen?

Herr talman! Porrklubbarna Studio Anna och Tusen och en natt är i själva verket bordeller. Dagligen får vi här i Stockholm, 1998 års kulturhuvudstad i Europa, beskåda två bilar med uppmonterade reklamskyltar med pornografiskt innehåll. Verksamheten med bilarna har pågått i månader. Dessförinnan skedde reklamen med kort som kastades ut på trottoarerna i Stockholms centrala delar. På bordellverksamhet kan man ha många synpunkter. Den allvarligaste invändningen tycker jag är att klubbarna lyckas rekrytera unga flickor från landet som dras in i verksamheten för att senare gå ned sig ordentligt i prostitutionsträsket i Stockholm. Herr talman! Varför görs ingenting? Förutom mänsklig förnedring sker i klubbarna narkotikaaffärer, ibland med mc-klubben Hells Angels inblandad. Om så grav brottslighet som nu beskrivits sker helt öppet i Stockholm, vad gäller då om mer avancerad organiserad brottslighet? Polisen är i kris. Det har vi rikspolischefens egna ord på. Krisen är också dokumenterad av SIFO i en undersökning från december 1997, vilken åberopats av tidigare rikspolischefen Carl Persson i Dagens Nyheter i tisdags. En uppryckning måste ske, detta med avseende på såväl ekonomiska resurser som organisatoriska frågor och metodfrågor. Herr talman! Så här vill vi kristdemokrater stoppa bordellerna: 1. Bilarna med porreklam stoppas genom att brottsbalkens bestämmelse angående koppleri tillämpas. Genom att reklamen drar kunder till Studio Anna och Tusen och en natt, som i sina verksamheter bedriver prostitution, innebär reklamen ett straffbart främjande av rörelserna. 2. Återinrätta sedlighetsroteln vid Stockholmspolisen, tillför resurser, tillåt buggning samt brottsprovokation! Genom att den moderna ekobrottsligheten blivit så avancerad måste polisens metoder bli mer tekniska och sofistikerade. Vissa integrationshänsyn måste frånfallas till förmån för en framgångsrik brottsbekämpning. Rättssamhället kan inte längre enbart förlita sig på vittnesbevisning. Genom polisens prioriteringar beivras i dagsläget inte längre koppleri och annan sedlighetsbrottslighet. Rättsväsendet måste tillföras ekonomiska resurser. 3. Starta en kampanj bland fastighetsägarna i Stockholm! Skärp hyreslagen så att hyresvärden lättare kan säga upp hyresgäster som bryter mot hyresavtalets bestämmelser om hur lokaler får användas! Med all sannolikhet finns ett stort intresse bland näringslivets branschorganisationer att medverka i en sanering av fastighetsbranschen. Den civila lagstiftningen har som regel tillkommit utan beaktande av vad kampen mot den avancerade ekonomiska brottsligheten kräver, därför bör hyreslagens bestämmelser ses över med detta perspektiv. 4. Genomför en upplysningskampanj i massmedierna! Unga flickor lockas till Stockholm för att förbrukas som vilken konsumtionsartikel som helst. Rekryteringen av unga flickor till prostitution kan ses som ett folkhälsoproblem. Sålunda bör Folkhälsoinstitutet kunna ta på sig ett huvudmannaskap för en kampanj mot verksamheten ur den aspekten. 5. Kriminalisera både köpare och säljare av sex. Enligt poliser och socialarbetare som är verksamma ute på fältet är det av stort värde med en kriminalisering av bägge parter för att förhindra nyrekrytering. Detta framgår också som en viktig grund till att den statliga prostitutionsutredningen förordar en sådan lagstiftning. Tack, herr talman!

Herr talman! Inför denna "välfyllda" kammare tänker jag ta upp ett mycket viktigt ämne som jag tror kommer att diskuteras oerhört mycket under de kommande åren. Det diskuteras nu, men jag tror att det blir en av huvudfrågorna. Det rör nämligen lärarna, deras yrkesroll och den akuta brist på lärare vi kommer att få i framtiden om vi inte gör dramatiska insatser nu. Som ledamot i utbildningsutskottet träffar man naturligtvis många lärare och elever ute på skolorna. Här i kammaren brukar vi ofta tala om olika missförhållanden och andra förhållanden på skolorna när det gäller eleverna, arbetsmiljön eller något annat. Tyvärr tror jag att vi alldeles för litet diskuterar det många av oss möter, nämligen alla dessa lärare som mer eller mindre går på knäna. Desillusionerade lärare, lärare som säger: Om jag fick ett erbjudande om ett annat jobb skulle jag ta det. Jag tycker att det är oerhört nedslående att möta dessa lärare. Och de är dessvärre inte få. Jag har någon slags vision om att utbildning och skola, kunskap över huvud taget, är bland de viktigaste uppgifter vi har att förse vår uppväxande generation med. Det är något fint att förmedla kunskap. Det har varit så också förr i tiden. Den finaste byggnaden i byn var ofta skolan. Nu är det inte det. Läraryrket är tyvärr ett lågstatusyrke. Många känner att de har en arbetsmiljö de inte klarar av. Ändå talar vi om och vet alla att vi går in i kunskapssamhället. Kunskap blir än mer viktig för arbetstillfällen och för att ha bra jobb. Men de som skall lära ut kunskapen, leda ungdomarna att skaffa sig kunskap, vill hellre söka sig till annan verksamhet. Inte alla naturligtvis, men alltför många. Det är en tuff verklighet man har ute på skolorna i dag. Det beror delvis på den reformtakt vi har haft. Många politiska beslut har varit viktiga att fatta, inget snack om det, men de har inneburit stora krav på förändring hos lärarna. Man har fått förändrade arbetsformer genom avtal och annat. Inte minst resursbristen, som är påtaglig i skolan i dag, gör naturligtvis att lärarna blir frustrerade över sin arbetsmiljö. Samhällsklimatet spelar naturligtvis en oerhört stor roll. Alla barn känner mycket väl av den arbetslöshet och de neddragningar i övrigt som också har drabbat dem och deras familjer. De tar med sig en oro till skolan. Man kan räkna upp flera faktorer. Andelen invandrarbarn som har ökat hela tiden gör att skolan får nya utmaningar. Om vi gör en vanlig trendframskrivning ser vi hur många barn som kommer att gå i skolan. Vi vet det ganska exakt. Vi ser hur många lärare som kommer att pensioneras och kanske några kommer att byta yrke. Då uppstår det gigantiska gap. Riktigt hur mycket det handlar om är svårt att säga i dag, därför att det finns olika uppgifter. Men brutto kanske det rör sig om uppemot 100 000 lärare som under en tioårsperiod måste tillföras. Vi måste totalt sett få fler lärare och vi måste ersätta dem som pensioneras. Med den takt vi har i dag på lärarutbildningen kommer vi inte att nå detta mål. Det är en av anledningarna till att jag tycker att vi måste starta den här debatten nu om vi inte skall se gigantiska problem framför oss. Dessutom är det så, tyvärr, att många av dem som i dag går i lärarutbildningen helst skulle vilja ha något annat yrke. En undersökning av lärarutbildningen vid Göteborgs universitet visar att 60 % av studenterna hade ett annat förstahandsval för sin utbildning. Det är i sig litet tragiskt, tycker jag. Det är så klart att man vill ha en lärarkår som verkligen är motiverad, engagerad och som i första hand vill bli lärare. Det måste man naturligtvis åtgärda. Det andra som har uppkommit på senare tid är naturligtvis den lärarflykt som har skett, inte minst till komvux. Många av de lärare som kanske vill ha en lugnare arbetsmiljö och jobba inom mer ordnade förhållanden söker sig till komvux. Det börjar märkas av på gymnasier och kanske t.o.m. i grundskolan. Det här är naturligtvis inte lätt att lösa i en handvändning. Jag tror att man skulle kunna ta ut fyra fem punkter i alla fall. Det första är det som vi kallar ordning i skolan. Många lägger olika begrepp i det. Det är ett litet belastat ord. Men man måste i alla fall kunna ha en ordnad arbetsmiljö. Det handlar inte bara om att ha det för lärarna. Jag tror att det är de svaga eleverna som förlorar mest på att det är alltför stökigt i skolan. Det andra, som är väldigt svårt att påverka rent politiskt, är lönefrågan. Men det är väl alldeles uppenbart att lärarna, i varje fall jämfört med andra länder, har ganska dåligt betalt i Sverige. Det tredje är karriärmöjligheter. Skall vi få unga människor att våga satsa på läraryrket måste man känna att man kan utvecklas i jobbet, att man kan nå ett karriärsteg eller vidareutbilda sig. Det fjärde, som är viktigt både för lärarna och för eleverna, är att få forskarutbildade lärare i gymnasiet och komvux. Fler lektorstjänster. Det finns knappt i dag, men det måste bli fler lektorstjänster i gymnasiet, för lärarnas skull men också för elevernas skull. Det femte, som jag tror att vi kan påverka politiskt och över huvud taget i samhället, är attityderna till lärare. Jag tycker att vi skall ge lärarna så mycket stöd vi bara kan i deras yrke. Många känner i dag att de inte har det stödet. Föräldrarna hackar på dem, tidningarna hackar på dem och vi politiker kanske inte alltid ställer upp för lärarna som vi borde göra. Att vara lärare borde vara det finaste och kanske viktigaste yrke man kan ha i vårt samhälle, näst efter att vara riksdagsledamot naturligtvis. Det tycker jag är en viktig uppgift för oss att ändra på.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i det sista Ola Ström sade om att läraryrket är oerhört betydelsefullt. Jag vill gärna fylla på med att säga att lärarna har gjort ett bra jobb på ett lojalt sätt under 90 talet under den svåra ekonomiska situationen. Det är bra att Ola Ström i sitt anförande tog upp den situation som vi kommer att få i fråga om antalet lärare framöver och gjorde en seriös analys av läget. Jag vill peka på att det är viktigt att kommunerna på kort sikt gör vad de kan för att behålla lärarna som finns i verksamheten, men också funderar över hur de lärare som under en period har valt att jobba inom andra yrkesområden kan lockas tillbaka. På längre sikt måste den utredning som riksdagen nyligen beställde angående en översyn av lärarutbildningen, där också dimensionerings och rekryteringsfrågorna ingår, få chansen att diskutera frågorna på ett seriöst och bra sätt. Alla partier i riksdagen är representerade och har möjligheter att bidra med förslag till mer långsiktiga lösningar.